Herr talman! I mitt anförande redovisade jag mycket omsorgsfullt vad ett stort antal rapporter av skilda slag hade visat, nämligen en oroande utveckling på en rad skilda områden; inte minst gällde detta också studieresultat allt högre upp i vårt skolsystem. Jag anförde att det är nödvändigt att vi tar fasta på den typen av rapporter och inte enbart nonchalerar dem. Vi måste i tid vidta åtgärder för att försöka komma till rätta med de, som jag sade, alltmer ökande negativa tendenserna på skolans område. Jag har inte hävdat att det finns någon som vill att vi inte skall förmedla kunskaper i våra skolor. Jag tvingas bara konstatera att såsom vi arbetat under en lång följd av år nu, har kunskaperna kommit att naggas i kanten i alltför stor utsträckning. Jag kan alltså inte — det är jag övertygad om, Lena Hjelm-Wallén — i någon socialdemokratisk skrivelse finna belägg för att man inte vill slå vakt om kunskaperna. Det är vad erfarenheten visar oss som gör att vi måste reagera. Vi har en unik chans nu när vi antar en ny läroplan. Lena Hjelm-Wallén nämnde en värdegemenskap med centern och folkpartiet. Utskottsbehandlingen resulterade i 12 socialdemokratiska reservationer och 12 moderata reservationer. Jag undrar då återigen var någonstans gränsen för isolering går. Till Claes Elmstedt vill jag säga att vi på skilda sätt har redovisat vad vi menar med kvalitetsbegreppet. Låt mig bara nämna några saker: basfärdigheter, betyg, alternativa kurser, timantalet på tillvalet, tillvalets konstruktion. Detta är några exempel. När det gäller vardagskunskaper sade jag uttryckligen att vi menar att de skall komma in fortlöpande i utbildningen men att det därtill behövs en särskild samordning av vissa moment som är gemensamma för alla. När det gäller nivågrupperingen, som Åke Gillström var inne på, sade jag att jag tycker att det är en lek med ord. Åke Gillström erkände det själv: De som hårdast agerar mot en nivågruppering accepterar den i viss omfattning. Särskilda stödåtgärder för att stimulera och vidareutveckla de högpresterande förutsätter rimligen inte att de måste arbeta i särskilda grupper. Sådana åtgärder kan sättas in på annat sätt. När det gäller bibelkunskapen tror jag att Linnea Hörlén vet att det finns åtskilliga grupper i vårt samhälle som menar att den sidan av vår utbildning har hamnat på efterkälken. Nu gäller det enligt vår mening att försöka tillgodose de intressena.
Herr talman! Jag vill rikta ett tack till herr Nyhage för erkännandet att det inte finns någonting i de socialdemokratiska dokumenten som utsäger att socialdemokraterna inte slår vakt om kunskapen. Det var nyttiga ord som nog flera skulle behöva fälla. Jag vill gärna tacka herr Nyhage för detta. Att det sedan är problem i skolan med bristande kunskaper, utslagning och sociala problem av olika slag är vi alla medvetna om. Jag inledde också mitt anförande med detta. Det gjorde jag även när vi hade SIA debatten 1976. Och jag var en av dem som 1970 tog upp detta i en motion med kravet att SIA-utredningen skulle tillsättas. Att det är problem både på kunskapssidan och med elevernas sociala utveckling känner vi faktiskt till allihop. Det är medlen för hur vi skall förändra och förbättra situationen som vi träter om.
Herr talman! Herr Nyhage började sin senaste replik med att tala om att det varit en oroande utveckling, att kunskaperna naggats i kanten osv. Ja visst, detta har vi tagit del av. Men de problemen har inte precis kommit nu. De har dykt upp sedan flera år tillbaka. Vi har också ifrån vårt håll under årens lopp här i riksdagen påtalat dessa förhållanden och föreslagit ändringar framför allt beträffande undervisningsmetoder för att försöka råda bot på de här problemen. När herr Nyhage räknar upp vad det är hos moderaterna som garanterar kvaliteten räknar han upp baskunskaper och basfärdigheter, möjligheter till tillval osv. Men det finns ingenting hos oss som pekar i någon annan riktning. Vi har alltihop det här i vår partimotion. Där har vi dessutom föreslagit någonting som sedan anammats i både propositionen och utskottet, nämligen möjligheten till fördjupning i vissa ämnen och ämneskombinationer för att på det sättet ge ökade möjligheter åt elever med olika intresseinriktningar att skaffa sig mer kunskaper i de ämnen som ligger deras intressen nära. Vi kräver också i motionen exempelvis att det under inga omständigheter får bli mindre tid tillmätt för svenska och matematik framöver, en linje som också propositionen och utskottet gått på. Detta är också garantier för kvalitet i utbildningen, som det alltså inte råder några delade meningar om mellan moderaterna och oss. Och jag har litet svårt att förstå varför man skall försöka måla upp de skillnader som inte finns.

Herr talman! Det är på ett par punkter som jag måste be att Hans Nyhage preciserar sig. Han talade om några som agerade hårdast för nivågruppering. Jag måste säga att jag inte blev riktigt klok på vilka han menade. Om han på något sätt menade att socialdemokraterna gör på detta sätt måste det vara en fullständig missuppfattning. Den jag har hört agera hårdast för nivågruppering är ju en f.d. skolminister som funnits här i kammaren alldeles nyss. Men den andra frågan är ännu mer intressant. Jag antog att Hans Nyhage menade att de högpresterande skulle få bilda en särskild grupp för att på det sättet tillgodoses på speciellt sätt med undervisning. Men nu säger Hans Nyhage att det skall ske på annat sätt. Det kan man naturligtvis säga väldigt lätt. Men jag har inte hört något annat sätt uttryckas från moderat håll än just särskiljande av elever som har bättre utrustning för att ta emot undervisning. Därför måste jag få fråga: Vilket annat sätt har Hans Nyhage tänkt sig att undervisa högpresterande på till skillnad från de elever som är låt oss kalla det normalpresterande eller svagpresterande? Jag hör aldrig någon moderat ta ordet ”svagpresterande” i sin mun. Det skulle vara intressant att höra vad man vill göra för dem.
Herr talman! Jag sade, Lena Hjelm-Wallén, att det säkert inte går att läsa i något socialdemokratiskt dokument att man vill avskaffa kunskaperna. Jag skulle vilja se det parti som i sitt skolpolitiska program skriver in att man vill avskaffa kunskaper! Däremot hävdar jag med bestämdhet att utbildningspolitiken under socialdemokratisk ledning har lett till klara försämringar i kunskapshänseende. Claes Elmstedt invände att rapporterna inte har kommit in nu. Det var precis vad jag sade; vi har fortlöpande under lång tid fått rapporter om att utvecklingen på skolans område inte i alla avseenden är bra. När Claes Elmstedt sedan hänvisade till de exempel jag räknade upp på områden inom skolan där vi kräver större kvalitet kan jag kort och gott säga: Vi har vid upprepade tillfällen, i partimotioner och i andra sammanhang, redovisat våra synpunkter. Jag nöjer mig därför nu med att hänvisa till det. Läs t.ex. våra två senaste partimotioner på skolans område! Till Åke Gillström: Jag sade att de som hårdast arbetar emot nivågrupperingen också accepterar den. Därför är det en munnens lek med ord. Vad är det annat än en nivågruppering när man talar om att man vill ge särskilda resurser för att indela eleverna i olika grupper, som ni vill göra som ersättning för alternativkurserna. Man måste vara konsekvent. Är man emot nivågruppering skall man vara det i alla avseenden, och man skall inte försöka smyga med vad det verkligen rör sig om. Beträffande de svagpresterande eleverna torde moderata samlingspartiet i minst lika hög grad som något annat parti ha hävdat att det verkligen gäller att slå vakt om dem och bevaka deras intressen — det kan inte ifrågasättas. De högpresterande eleverna menar vi i alltför hög grad hamnar vid sidan om. De lämnas att sköta sig själva med den bakomliggande tanken: De är så bra, så de klarar sig ändå. Vi tycker det är allvarligt med den typen av resonemang. De bör också få särskild stimulans och bli föremål för särskilda stödåtgärder. På vilket sätt detta skall ske, om de skall delas upp i speciella grupper eller om det skall ske inom den ordinarie undervisningens ram, kan vi lämna därhän. Huvudsaken är att vi i vårt resonemang inte glömmer bort den gruppen elever.

Herr talman! Också jag vill i korthet uttrycka min förvåning över vad Hans Nyhage hade att säga både i sitt inledningsanförande och i replikerna. Det verkar som om han inte har läst propositionen och knappast har hört på vad som har sagts här. Rapporterna t.ex. är i mycket stor utsträckning utgångspunkten för propositionsarbetet. Inte minst har vi fäst oss vid och tagit som utgångspunkt en sammanfattning av en rad viktiga rapporter som har gjorts i pedagogiska nämndens årsredogörelse. Jag vill understryka vad som har framhävts av flera av de föregående talarna, att dagens debatt präglas av en bred uppslutning om skolans centrala uppgift som kunskapsförmedlare. Det är också en av huvudpunkterna i läroplansförslaget. Ett bifall till propositionen kommer att medföra att skolarbetet i ännu större utsträckning kan inriktas mot kunskapsträning, särskilt vad gäller grundläggande färdigheter. Men nu vill Hans Nyhage alltså ha ytterligare åtgärder för att stärka skolans kunskapsförmedlande roll. Jag menar naturligtvis inte alls att den utvecklingen skulle vara avslutad; jag betonade också att arbetet måste gå vidare. Men vilka vidare åtgärder nu och i dag är det som Hans Nyhage syftar på? I moderaternas motion och reservation kan jag inte finna dem och inte heller i det upprop i pressen som här apostroferades. Låt mig bara på en punkt erinra om att den moderata partimotionen innehöll ett yrkande om att man skulle minska tiden för tillvalet. Den minskningen skulle ha gått ut över bl.a. det viktiga språkprogrammet. Jag har svårt att förstå hur ett sådant förslag kan rubriceras såsom en åtgärd för kvalitativ upprustning av skolan. Det är klokt av moderaterna att de nu har gått ifrån det kravet och ansluter sig till det förslag som vi från början framlade i propositionen, nämligen ett bibehållet antal timmar för tillvalet.
Herr talman! Statsrådet Rodhe uttalade förvåning över mitt inledande anförande, i vilket jag redogjorde för rapporter av skilda slag och anförde att vi måste ta tillbörlig hänsyn till vad de rapporterna hade att säga. Jag tycker nog att det är förvånande att statsrådet Rodhe fann det förvånande att jag redovisade dessa rapporter. Statsrådet Rodhe fann det också förvånande att vi ville stärka skolans kunskapsområde — så föll faktiskt orden — och frågade vilka åtgärder som vi vill vidta för att stärka skolans kunskaper i dag. I ett antal reservationer har vi redovisat detta. Det är bara att läsa innantill. När det gäller vår syn på tillvalet och språken är det ändå ofrånkomligt att vi villkorade ett minskat timtal mot ett bibehållande av alternativkurserna. När vi inte fick gehör för det synsättet, ansåg vi det angeläget att slå vakt om den ytterligare timmen. Det var inte någon form av reträtt utan en ren konsekvens att våra önskemål inte kunde tillgodoses. Jag är naturligtvis glad över att vi kunde få majoritet bakom kravet på 11 timmar på tillvalssidan.

Herr talman! Så här dagarna efter pingstuppehållet debatterar vi och skall om några timmar besluta om läroplan för grundskolan. Såsom underlag har vi regeringens proposition och de många motionerna. Läroplanen är ett viktigt dokument som i sin tillämpning kommer att beröra många ungdomar, föräldrar och skolfolk — ja, hela vårt samhälle. Både när det gäller SIA och när det gäller läroplanen kan man fråga sig hur mycket den nya läroplanens tillämpning kommer att märkas i skolan. Man har sysslat så mycket, kanske för mycket, med det rent organisatoriska men för litet med de verkliga grundproblemen i skolan. Förhållandet på skolans område är mer problematiskt än när SIA utredningen en gång tillsattes. Jag skall inte instämma i det, men jag skall ändå citera vad jag i fredags läste i Smålands Folkblad. Under den stort uppslagna rubriken ”Skolan är ett fiasko!” står det: ”Missbruk, självmord och självmordsförsök bland barn och ungdom ökar. Fascistiska tendenser breder ut sig, passivitet och normlöshet präglar stora delar av samhället. Skolan är ett fiasko. —-- Det är både myndigheter och organisationer som gruppen talat med överens om. Utslagningen i skolorna har ökat kraftigt.” Det är en arbetsgrupp inom socialförvaltningen i Luleå som har lagt fram denna rapport. Förra året lämnade 15 96 av eleverna i ett rektorsområde årskurs 9 med streck i betyg. Av 1 000 elever som går ut grundskolan är 150 redan utslagna, och minst lika många är på väg att bli det genom sina dåliga betyg. Skolan borde satsa mer på att ge ungdomarna normer. Detta är någonting som speglar samhällsutvecklingen i stort. Man kan inte klandra skolan när samhället i stort brottas med sådana här problem. Därmed är jag inne på det som jag nu särskilt vill aktualisera, nämligen detta med normer. Jag har i motioner under flera år aktualiserat detta att skolan behöver fostran och normer. Jag är inte likgiltig för de andra frågeställningarna. Jag har fem egna ungdomar under 25 år, så jag vet en hel del om skolan och utbildningen. Men de frågorna har andra kommenterat här i dag. Vi har alla firat pingst, som är en kristen sed, och då skulle man kunna räkna med en positiv syn på de kristna frågorna. Hurudan inställningen är i utbildningsutskottet vittnar detta betänkande om. Det är ganska många motioner som aktualiserar de kristna livsåskådningsfrågorna. Det är särskilt det som finns i reservationerna 2 och 3 som jag vill nämna något om. Där talas det om normerna och fostran i skolan. Jag tänker på den skrift vi har fått, Skolan skall fostra. Det är en ganska fin uppställning, men om man frågar var normerna finns skall man finna att de saknas. Det är skada på en så fin sak att man missade det som är så viktigt. Vilka normer är det vi skall ge åt eleverna? Vilka normer skall vi kunna överbringa till de många? Det vi känner till är de spelregler som vi har fått genom den kristna livsåskådningen. Man har inget annat att ge. Ofta sägs det att en av orsakerna till att skolan har misslyckats är att man har tagit bort den kristna livsåskådningen och de regler som fanns i den, och man har inte gett eleverna någonting annat i stället. Jag citerar från vår reservation: ”Om en inre förändring skall ske måste enligt utskottets mening undervisning och fostran bygga på en ”codex ethicus” som ger fasthet och mening både åt skolan och åt samhället.

Kristendomen med bl.a. tio Guds bud och Bergspredikan utgör grundvalen för västerländsk kultur, vår människosyn och vår demokratiska livssyn. Därför är det viktigt att den nya läroplanen ger rum för en gedigen undervisning "i svensk kristen tradition med Bibeln i centrum”, vilket också framhålls i propositionen.

Många ungdomari 18-, 19 och 20-årsåldern har tagit upp dessa saker. Särskilt gripen blev jag när en 18-årig flicka härifrån Stockholm — jag skall inte ange vilket politiskt parti hon var engagerad i — med tårar i ögonen frågade: När skall ni politiker lära oss vad som är livets mening? Vi måste alltså lära oss att förstå vad eleverna har att brottas med, vad det är som rör sig innerst inne hos dem. En ständigt återkommande fråga är: Vad är meningen med livet? När man undervisar i skolan skall man ju kunna hjälpa dem på det här området. Reservationen 3 gäller den andliga vården. Jag anser att denna är så viktig, därför att ungdomen alltjämt brottas med andliga frågeställningar. Den andliga vården inom skolan bör ges ett större utrymme. Det finns också exempel på goda lokala lösningar på detta område. En mer positiv skrivning från utskottets sida skulle ha kunnat inspirera till fler lokala lösningar på det här området. Vi vet att det i dag går en självmordsvåg över vårt land. Många skolungdomar, som är ensamma med sina problem, berörs. Förra veckan fanns i Jönköpings-Posten en stor ruta, där det berättas om hur en 14-åring skriver till tidningens redaktör och ber om hjälp. Han känner att han inte orkar leva längre och han måste få hjälp. Av olika anledningar upplever han livet som svårt. Många ungdomar får i dag tack vare den kristna upplevelsen och livssynen samt de kristna normerna hjälp att leva. Jag har den här helgen träffat ungdomar som tidigare varit utslagna, som har misslyckats. De var nu så glada över att just kontakten med den kristna tron hade hjälpt dem att bli rehabiliterade, så att de kunde börja leva ett människovärdigt liv igen. Det är alltså väldigt viktigt att de här frågorna får sin rätta plats i skolan och att de ges bästa möjliga utrymme. 95 96 av människorna i vårt land tillhör statskyrkan eller olika frikyrkor. Från dopdagen till begravningsdagen vill man ofta på olika sätt ha med det kristna inslaget. Därför är det svårt att förstå varför man i utskottet är så snål med utrymmet och med sina uttalanden när det gäller den kristna livsåskådningens stora betydelse. Jag vet att man upplever en konfrontation här — det är ingen idé att förneka det. Även människorna ute i landet upplever en konfrontation mellan olika ideologier. Vi menar ofta att vi är fria när det gäller livsåskådningsfrågor, men på vissa områden håller vi faktiskt på att bli ateismens fångar. Jag är glad över den aktivitet, inte minst inom frikyrkan, som har utvecklats och där man följer hur vi politiker behandlar dessa frågor. Det kommer säkert att redovisas på olika sätt. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till alla de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! Beträffande den andliga vården sade jag att det på skolans område bör finnas sådana som kan möta ungdomar som har andliga problem. Det kan vara en lärare eller en kurator. Men det är aldrig lyckligt när en ung människa som har andliga problem möter någon som har en ateistisk åskådning. Jag har talat om lokala lösningar och vet att man faktiskt har hittat vägar. Därför kunde, enligt min mening, regeringen och Linnea Hörlén ha visat sig mera positiva. När det sedan gäller normerna frågade jag: Vilka normer är det vi skall ha in i den skrift som nu Linnea Hörlén åberopar? Hon talar om humanismen, och jag skulle vilja fråga: Var har den sin källa? Är det inte så att det vi nu har, det har kommit från grundboken, Bibeln? De är just de normer — du skall icke stjäla, du skall icke dräpa osv. — som är gångbara. Därför vet jag att människorna utanför detta hus inte är tillfredsställda med den utformning som utskottets förslag har fått. Jag har inte sagt i reservationen att det behövs mer tid, utan jag har talat om innehållet — att det klart och tydligt skall redovisas vilka normer vi har och vilka ledstjärnor vi kan ge unga människor.

Herr talman! Med det uttalande som Linnea Hörlén gjorde nu kan hon ingenting annat göra än rösta på reservationen 2. Den kräver inte mer tid, men den kräver ett klart uttalande om vad det är för normer och riktlinjer vi vill ge åt ungdomar.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt och i tillämpliga delar ansluta mig till det som Linnea Hörlén här har sagt, men jag vill ändå få göra ett par kommentarer. Jag börjar med att säga några ord om den andliga vården, som också jag finner angelägen och viktig. På den punkten kan jag bara uttala min tillfredsställelse över det som utskottet har skrivit och med den tolkning av det som Linnea Hörlén här har gett — inte minst i den senaste repliken. Jag fick häromdagen i ett samtal med representanter för i första hand svenska kyrkan — men andra var också närvarande — frågan om det var möjligt för församlingarna att ta initiativ på det här området. Med hänvisning till SIA-beslutet bejakade jag det och menade att det är önskvärt att församlingar, samfund och kyrkor här tar initiativ för att ställa sig till förfogande och att man i samråd med skolledningarna skulle kunna finna former för mer aktiva insatser. Det måste naturligtvis alltid vara skolorna som — under de former som är normala i detta sammanhang — har den avgörande rätten att besluta hur man skall utforma den andliga vården på skolan. Sedan vill jag gärna, när det gäller det som sägs i reservationen 2 om en codex ethicus för skolans etiska fostran, utgå från det citat som vi fick från Sven Johansson. När skall ni politiker lära oss vad som är livets mening, som en ung flicka hade sagt. Det skall väl inte vara genom något riksdagsbeslut som man ger denna kunskap. Jag har svårt att tro att Sven Johansson skulle mena det. Det är också klart utsagt i den skrivning i propositionen som har upprepats både i utskottets betänkande och i den aktuella reservationen att det är elevernas frågor om liv och död, mening och meningslöshet osv. som skall tas uppi skolan. Vikten av att detta behandlas understryks, men samtalet måste utgå från elevernas frågor. Det skall inte vara så att vuxna människor undervisar eleverna om detta. Också Sven Johansson betonar att denna etisk-moraliska livssyn inte skall tvingas på någon utan det skall positivt inbjudas till en diskussion, och jag vill kraftigt understryka det. Också i normskriften Skolan skall fostra, som jag varit glad åt att få sända ut till skolorna, inbjudes till samtal, till ett gemensamt utformande av normer både på ett konkret plan, dvs. när det gäller hur man vill leva tillsammans i skolan, och i ett vidare sammanhang, när det gäller vilka normer och värderingar — vilken codex ethicus —- man menar bör vara vägledande för livet. Jag tror att det är viktigt att politiker med olika livsåskådning, inställning och tro, personligen kristna människor och andra, deltar i de samtalen som förtroendevalda, som skolansvariga och som föräldrar osv. Men detta får inte komma uppifrån. Jag har alltid betonat och ser det som en oerhört väsentlig del av arbetet med utformandet av normer att de människor som lever och arbetar tillsammans i skolorna gemensamt skall söka sig fram till detta. Jag finner att normskriften ger en värdefull utgångspunkt härför.

Denna har understrukits särskilt och i viss mån komplicerats av det faktum att människor av annan härkomst än den svenska, med bakgrund i andra kyrkor än de som tidigare haft stort utrymme i Sverige, nu skall delta i dessa samtal. Vi har en ny uppgift framför oss, en mera komplicerad och krävande sådan, som dock samtidigt är en utmaning till oss alla att vidga vår egen orientering och att också erbjuda eleverna en breddad orientering och att gemensamt söka oss fram till nya värderingar som vi kan vara ense om.

Herr talman! När det gäller bedrivandet av den andliga vården menar jag att samfunden och hemmen, där det är möjligt, skall vara med. Men jag tror att det skall finnas en möjlighet härtill också på skolans område. Vad jag inte riktigt förstår i dagens situation är att många fler människor än tidigare brottas med andliga problem men har mycket svårt att vända sig till kyrkorna och samfunden. Utanför dessa kommer de dock. Kanske de liknar Nikodemus, som är omtalad i Bibeln — han som på natten litet anonymt bar fram det som tyngde honom så mycket. Detta upplever också eleverna i vår skola. I detta avseende är vi inte färdiga utan har ett stort område att täcka. Kanske behöver vi mera av denna möjlighet. Under den senaste veckan ringde en ung människa från en skola, där det gått en teaterpjäs med scener från ett väckelsemöte, med en blandning av hallelujarop och svordomar och andra grova ord. Hon var mycket ledsen över det som hon hade upplevt. Hon hade då behövt någon på skolans område som hade kunnat förklara varför man spelåde så här och varför det över huvud taget görs sådana här — som jag tycker — övertramp. När det sedan gäller att ge ungdomarna livets mening, så har jag mött tusen och åter tusen ungdomar i skolåldern, och jag har sett att en klar bibelkunskap, där man pekar på det som är evangeliets kärna, har hjälpt dem att finna livets mening och hjälpt dem att bli till glädje och nytta här i livet. Beträffande pluralismén — om man låter uttrycket få den vanliga innebörden — så vet jag att vi lever i ett pluralistiskt samhälle. Men det kan man inte driva hur långt som helst. Skulle man på skolans område driva pluralismen till dess yttersta gräns, så bleve det besvärligt. Det är inte svårt att möta människor som kommer från andra länder med andra religioner — vi upplever ju det så ofta — utan vi kan möta dem på deras plan. Vi skall erbjuda evangeliets rika innehåll, men vi skall inte tvinga det på någon.

Herr talman! Jag kommer att beröra några avsnitt i propositionen — det gäller tekniken, lärartillgången därvidlag, musiken och arbetslivsorienteringen — samt säga några ord om teckenspråket. I den nuvarande läroplanen ingår teknik som tillvalsämne. I regeringens förslag till läroplan föreslås en utökad undervisning i ämnet. Det föreslås också bli obligatoriskt för alla elever. Samtliga remissinstanser har varit eniga om att ämnet teknik kommer att ha stor betydelse i framtidens skola. Skolöverstyrelsen anser att det föreslagna ämnet teknik inte skall få en teoretisk prägel. Det är tvärtom avsikten, fortsätter SÖ, att tekniken skall ge en för eleverna verklighetsanknuten praktisk-laborativ undervisning. Beträffande undervisningen i teknik har både Sveriges elevers centralorganisation och Elevförbundet i sitt remissyttrande över skolöverstyrelsens läroplansförslag pekat på riskerna för teoretisering av ämnet. Föredraganden har sökt beakta behovet av att ge den tekniska undervisningen en praktisk inriktning. Jag vill understryka detta ytterligare. Avgörande härvidlag är dock rekryteringen av lärare, vilket föredraganden avser att ta upp i samband med behandlingen av lärarutbildningutredningens förslag. Detta verkar vara i senaste laget, då vi redan i dag har ont om lärare i teknik. Jag vill redan nu framhålla att om teknikundervisningen skall få den praktiska förankring som många efterlyser är det nödvändigt att man i största möjliga utsträckning försöker engagera lärare med praktisk erfarenhet. Detta skedde under 1960-talet för den yrkesinriktade undervisningen i grundskolan. Dessa lärare har sedan erhållit fortbildning för undervisning i matematik, tillvalsämnet teknik och fysik eller kemi. Då lärarfrågan för den obligatoriska undervisningen i teknik ytterligare övervägs finns det all anledning att pröva frågan om denna typ av rekrytering bör återinföras. Jag vill erinra om de grupper av lärare i yrkesinriktade och praktisk-estetiska ämnen som finns att tillgå. Det är yrkeslärare och det är lärare i träoch metallslöjd. I de socialdemokratiska motionerna 2606 och 2535 föreslås mot denna bakgrund att man skall försöka tillvarata den här samhällsresursen omedelbart, och i vår reservation nr 14 har vi också poängterat betydelsen av att man får lärare omedelbart vid starten enligt den nya läroplanen.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 14. När det gäller musikämnet är vi undrande inför regeringens förslag att minska antalet musiktimmar från tre till två på högstadiet. Vår tveksamhet grundar sig främst på att det inte finns något som helst underlag för en sådan minskning. De brister som onekligen finns i skolans musikundervisning torde inte bero på bristande intresse bland eleverna för musik, sång och dans. Musikintresset är kanske särskilt uttalat bland ungdomsgrupperna, även om den utpräglat kommersiella musiken här utövar ett starkt inflytande. Tillströmningen till skolans frivilliga musikundervisning, kommunala musikskolan, studieförbundens studiecirklar och konsertverksamheten vittnar likväl om ett stort och levande intresse hos dem för musiken. Det är mot denna bakgrund enligt vår mening allvarligt att utan någon egentlig prövning minska elevernas tid för obligatorisk musikundervisning, även om förslaget är kopplat till en ökad lärarutbildning —en intressant rockad med tanke på att förändringen också innebär ett ökat behov av lärare inom ett område som kännetecknas av stor brist på utbildad personal. Enligt vår mening borde förslaget först ha föregåtts av en analys av problemen i musikundervisningen och orsaken till desamma. Däri borde ha ingått frågan om en annorlunda kursplan, som bättre tillgodoser elevernas intressen. En försöksverksamhet med musikundervisning i andra former borde ha legat till grund för ett förslag. I många skolor fungerar musikundervisningen bra, t.ex. integrerad med andra ämnen i temaprojekt. I vissa fall har man lokalt funnit anledning att öka lärartilldelningen ur förstärkningsresursen, vilket ligger i linje med den behovsinriktade resursstyrning som nuvarande statsbidrag bygger på. På grund av att läroplanen måste beslutas i ett sammanhang är vi dock nödsakade att gå med på den här minskningen, men vi vill understryka att läget för ämnet musik måste utredas. Man måste se till att det finns andra möjligheter att klara av musikämnets problem än de som föreslås i propositionen. Detta har vi också påpekat i ett särskilt yttrande. Ett ökat inslag av samhällsorientering utgör också en stark del av den nya propositionen. Ökad arbetslivskontakt, studiebesök, medverkan i undervisningen av dem som är anställda ute i arbetslivet samt elevernas medverkan i skolans arbetsliv är viktiga förutsättningar för att förbättra elevernas arbetslivsorientering. För att eleverna kritiskt skall kunna diskutera arbetslivets förhållanden krävs dock även att olika aspekter av arbetslivet ges ökat utrymme inom olika ämnen, så att eleverna blir medvetna om alternativ och förnyelsemöjligheter. Jag vill betona att arbetslivsorienteringen syftar till att ge eleverna kunskaper och insikter om förhållandena i arbetslivet och om löntagarrollen. Könsrollerna — också i skolans eget arbetsliv — bör bli föremål för kritisk analys och diskussion. Arbetet i skolan skall syfta till att det skall bli möjligt för eleverna att i vuxenlivet delta i arbetslivet men också till att påverka deras framtida utveckling och därmed också samhällets. Arbetslivsorienteringen måste därför integreras med andra ämnen, vilket kräver att det ämnet bereds utrymme med mål, huvudmoment och kursplaner utformade, men det behövs likaså en fortbildning av lärare. Då verksamheten utvidgats och getts en mer permanent karaktär bör anvisningar om kvaliteten i verksamheten också utfärdas. Denna bör dessutom ingående utvärderas, vilket inte alls förefaller vara fallet i dag. Ett stort ansvar för att förbättra kvaliteten åvilar också de fackliga organisationerna. Detta innebär bl.a. att medlemmarna i fackliga organisationer måste informeras om behovet av att medverka i elevernas arbetslivsorientering. Sådana frågor bör diskuteras i planeringsråden för samverkan skola-arbetsliv, de s.k. SSA-råden. Det finns således genom SSA-råden möjligheter att bearbeta företagen och på så sätt skaffa fler platser för den praktiska arbetslivsorienteringen. Råden har också en betydelsefull uppgift när det gäller att bevaka att den praktiska arbetslivsorienteringen får den kvalitet som eleverna har rätt till. Vi har i ett särskilt yttrande framhållit att om inte tillräckligt många platser för den praktiska arbetslivsorienteringen blir tillgängliga — i den utsträckning som skolan kräver — så anser vi att lagstiftning måste tillgripas. I vad det till sist gäller teckenspråkets roll i skolan, herr talman, har denna fråga tagits upp i några motioner. Bl. a. har jag själv avgett en motion i ärendet. Föredragande statsrådet framhåller att utredningen om integration av handikappade elever i det allmänna skolväsendet behandlar frågan f.n. Jag får väl nöja mig med det svaret. Jag vill dock betona att teckenspråket är en viktig del i skolans roll för de elever som är berörda därav, och jag vill nu bara säga att det är en väldigt viktig fråga. Herr talman! Med det här anförda vill jag yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi vet också att frågan om utbildning av lärare i teknik finns med i utredningsförslaget. Men vi vill mycket starkt framhålla att det inte får bli så att det när den nya läroplanen skall genomföras råder brist på lärare i ämnet teknik. Hela läroplanen genomsyras av tanken på en vidgad teoretisk-praktisk samverkan. Om vi när den nya läroplanen skall genomföras inte har några lärare i ämnet teknik, så står vi där. Frågan gäller f. ö. inte bara ämnet teknik i sig självt. Den har en mycket djupare innebörd. Det är nu första gången vi satsar på ett ämne där både pojkar och flickor får möjlighet att inom skolans ram känna sig för på detta yrkesområde. Det kan medföra att vi får ett mindre könsbundet yrkesval än vad vi har i dag. Det är därför viktigt att man verkligen ser till att vi får fram denna lärarutbildning så snabbt som möjligt. Som vi antyder i vår reservation brinner det faktiskt i knutarna.
Herr talman! I april 1977 avlämnade betygsutredningen sitt betänkande Betygen i skolan. Betänkandet var sedan ute på en bred och årslång remiss. Denna gav upphov till en livlig och ibland också mycket hetsig diskussion. Man kan fråga sig vad som är anledningen till att vi i Sverige i motsats till vad som är fallet i andra länder har fått en så upptrappad betygsdebatt. Orsaken torde främst vara det relativa betygssystemet, som inte i första hand betygsätter den enskilda elevens prestationer utan som är till för att rangordna eleverna. Genom det betygssystemet har vi fått en icke önskvärd konkurrens mellan elever i klassen, som innebär att strävan efter ett högre betyg kan gå ut över någon av kamraterna. Moderata samlingspartiet har motsatt sig detta system redan från början. 1962 framförde vi i en motion: ” Allvarliga invändningar måste i princip resas mot den relativa betygssättningen. Med hjälp av denna kan enbart visas hur kompetensförhållandena gestaltar sig i en klass ett visst år. Det tillgodoser inte elevernas och föräldrarnas uppenbara intresse av att kunna göra sig en objektiv föreställning om styrka och svagheter i en elevs skolutbildning. Vi föreslår därför att betygssättningen skall ske med utgångspunkt från klart definierade kursfordringar.” Det torde vara känt för alla i den här kammaren att vi moderater anser att betyg behövs och att betyg fyller en mängd nödvändiga funktioner under förutsättning att de utformas på rätt sätt. Vi har i två partimotioner till årets riksdag — dels nr 1108 under allmänna motionstiden, dels nr 2631 med anledning av proposition nr 180 — utvecklat vår syn på betygen. Betygen är nödvändiga för att utvärdera hela skolans arbete och för att kontrollera att de avsevärda resurser som avsätts för utbildning ger resultat. Inte minst är detta nödvändigt efter SIA-reformen för att man lokalt skall kunna fördela resurserna på bästa sätt. Betygen stimulerar eleverna att göra sitt bästa. De ger eleverna ett klart definierat och näraliggande mål för deras arbete i skolan. Eleverna har rätt att känna att det lönar sig att anstränga sig, att känna att de med egna ansträngningar kan påverka sin situation. Betygen har därmed både en fostrande aspekt och en synlig effekt. Betygen informerar elever och föräldrar om elevernas styrka och svagheter. Den informationen behövs för att eleverna skall kunna inse var de bör öka sina ansträngningar och inte minst för att ge dem vägledning när det gäller yrkesoch utbildningsval. Och föräldrarna behöver den informationen för att kunna vara till stöd och hjälp för sina barn i skolarbetet. Betygen behövs också för att garantera en rättvis intagning. De intagningsansvariga vid efterföljande utbildningsformer och arbetsgivare har ett klart intresse av att få besked om en sökandes formella kompetens, vilka kunskaper han eller hon besitter. Vi ser alltså ett trefaldigt syfte med betygen: information, motivation och urval. I propositionen behandlas, enligt mitt sätt att se, betygen mycket summariskt. Detsamma är förhållandet i utskottsbetänkandet. Det tycker jag är betänkligt, eftersom detta är en fråga som är mycket betydelsefull för många. Skolministern avfärdar betygens roll som informationsoch motivationsinstrument med att ”det finns brister i betygen som informationsförmedlare. Motivation åstadkommes i första hand genom en engagerande undervisning.” Utskottsmajoriteten instämmer i detta. Men några resonemang därutöver förekommer inte, vilket är anmärkningsvärt. Det förekommer inte heller någon precisering av vad betygen skall avse. Det måste klart sägas att betygen inte skall användas för att betygsätta människan eller uttala sig om elevens framtid. Vi moderater har i ett par viktiga hänseenden i propositionen fått konkreta förslag som tillgodoser oss. Betygen blir kvar, även om man minskar betygstillfällena. Och den femgradiga skalan bibehålls. Det är bra, för ett system med flera betygssteg ökar rättvisan i betygen och ger eleverna större möjligheter att gå från ett steg till ett annat. Men att vi får behålla betygen — i varje fall t. v. — är inte en följd av att vi lyckats övertyga regeringen eller utskottet om att betygen behövs utan ett resultat av att regeringen inte lyckats lösa frågan om en betygsfri intagning i gymnasieskolan. Vi tycker också att det är bra att man avskaffar normalfördelningen och inför någonting som i varje fall liknar ett kursrelaterat system. Men varför inte ta steget fullt ut? Skolministern säger att hennes förslag inte innebär kursrelaterade betyg. Medelbetyget skall vara tre, och övriga betyg skall ges med hänsyn till elevernas prestationer. Skall man tolka skolministerns uttalande så, att de prestationerna inte skall relateras till kurserna? Men vad skall de då relateras till? Moderata samlingspartiet lät SIFO i partisympatiundersökningen i mars i år ställa en kompletterande fråga angående betygen. Frågan löd: Tycker ni att betyg skall ges i skolan eller att de skall avskaffas? Jag vill gärna här redovisa resultatet av den undersökningen. 79 96 av väljarna vill att betyg skall ges i skolan även i framtiden. Bara 14 96 anser att betygen bör avskaffas, medan 7 26 är tveksamma. Av moderaterna vill hela 98 96 att skolbetygen skall vara kvar. Centerpartister och folkpartister kommer inte långt efter — 87 96 i båda fallen är för och bara mellan 7 och 8 26 mot betyg. Bland socialdemokraterna vill 70 26 behålla betygen och 21 96 att de skall avskaffas. Det är bara vpk som har en majoritet, 54 26, mot betyg och 37 96 för. För någon vecka sedan gjorde tidningen Arbetet en undersökning bland 119 13-åringar om hur de såg på betygen. Barnen hade inte fått se frågorna i förväg och hade alltså inte kunnat fråga föräldrarna till råds hur de skulle svara. Fyra av fem eller 81 96 ville behålla betygen. Mot denna bakgrund är det i hög grad förvånande att propositionens inriktning är att betygen skall avvecklas och att den tankegången får stöd av utskottsmajoriteten. Man instämmer i att det enda motivet för att ha kvar betygen är att de t. v. behövs av intagningsskäl. Man dramatiserar betygen genom att låta eleverna gå sju år i skolan, innan de får sina första betyg. Vilka möjligheter har de då att rätta till begångna misstag? De får ju bara ett och ett halvt år på sig att reparera sina brister. Socialdemokraterna, som alltså i denna fråga har bara 30 26 av sina väljare bakom sig, vill att riksdagen nu tvärsäkert skall uttala att betygen skall avskaffas i grundskolan och att man skall anordna försök med färre betygstillfällen i gymnasieskolan. Lena Hjelm Wallén sade här tidigare i debatten att det är en fruktlös debatt om betygens vara eller icke vara. Vi moderater anser att en betygsfri skola över huvud taget inte är önskvärd. Man borde med kraft inrikta sig på att utveckla ett betygssystem som uppfyller de krav som vi ställer och intet. v. behålla något slags provisorium. Vi vill ha ett kursrelaterat betygssystem. Det finns heller ingen anledning att minska antalet betygstillfällen i förhållande till nuläget. Betygen skall ses som ett pedagogiskt medel i lika hög grad som en teknik för antagning till fortsatt utbildning. Då blir betygen ett naturligt inslag i skolan och inte något dramatiskt som inträffar ett och ett halvt år innan det avgörande valet till fortsatt utbildning eller yrkesverksamhet skall göras. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 19. Vi har också i motionen 2631 anfört att det inte är nödvändigt att betyg under lågoch mellanstadiet alltid behöver ges i en formaliserad information utan kan ersättas av s.k. kvartsamtal. Men vi anser att det är nödvändigt att precisera vad kvartsamtalen skall innehålla. Syftet med dem måste vara en ärlig redovisning av elevens resultat och prestationer i förhållande till hans eller hennes egna förutsättningar. Samtidigt skall de ge en kursrelaterad information. Utskottet hänvisar i den frågan till pågående utredning om formerna för kontakterna mellan hem och skola och avstyrker vårt yrkande. Enligt vår uppfattning bör riksdagen redan nu uttala att det klart skall fastställas hur kvartssamtalen skall läggas upp och vad de skall innehålla för att de skall fylla sin funktion på bästa sätt. Jag yrkar därför bifall till reservation 22. Herr talman! F. n. finns bestämmelser som anger att nytt slutbetyg inte får ges till den som en gång fått slutbetyg från grundskolan. På det sättet skulle man förhindra konkurrenskomplettering, eftersom den ansågs drabba eftersatta grupper. Skolministern redovisar att antalet ansökningar om dispens från denna bestämmelse har ökat. Betygsutredningen föreslog att man skulle få rätt att komplettera och förbättra sitt grundskolebetyg, dock tidigast efter tre år. Skolministern i sin tur föreslår nu utan närmare motivering en tidsgräns på fem år. Utskottet instämmer i det. Hon konstaterar: ”Den som i vuxen ålder är beredd att satsa tid och kraft på förnyade studier på grundskolenivå i kommunal eller statlig vuxenutbildning har som regel starka skäl för detta. Det ligger i samhällets intresse att ta vara på detta studieintresse.” Vi avvisar bestämt att det sätts en så konstlad gräns för möjligheterna att repetera en kurs för att få bättre betyg. Det är i högsta grad orätt mot de ungdomar — och de är inte få! — som ganska snart efter det att de slutat grundskolan får ett nyväckt studieintresse. Det intresset måste självfallet också tas till vara; det ligger lika mycket i samhällets intresse. Kompetensbestämmelserna vid intagning till olika utbildningsvägar skall naturligtvis utgå från de kunskaper man måste ha för att klara utbildningen. Det skall inte spela någon roll vid vilket tillfälle eller på vilket sätt de kunskaperna har inhämtats. Vi moderater anser alltså att alla elever utan tidsbegränsning skall ges rätt att genom kompletterande studier förbättra sina betyg. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 26, liksom till övriga moderata reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Linnea Hörlén säger att det är fel tidpunkt att föra en betygsdebatt, men jag tycker inte det. Vi moderater har anledning att känna mycket djup oro över vad som kan komma att hända med betygen just med tanke på vad som står i utskottsbetänkandet, nämligen att det kan bli ”möjligt för riksdagen att senare besluta om att avveckla betygssättningen i grundskolan”. Det finns all anledning att vi får möjlighet att slå fast att vi tycker att det skall finnas betyg enligt ett kursrelaterat betygssystem. Sedan talar Linnea Hörlén också om kompetensbestämmelserna och om att man inte får komplettera sina betyg förrän efter fem år. Vi tycker att det verkligen är att misskreditera ungdomar om man sätter den gränsen därför att man är rädd för att de skall missbruka sina möjligheter att komplettera sina betyg. Studieintresse skall — när det än kommer — tas till vara. Det skall, som jag sade i mitt anförande, inte sättas några konstlade gränser för det.

Herr talman! Dispensmöjligheterna hänger samman med frågan om att delta i kommunal eller statlig vuxenutbildning. Men jag menar att det finns väldigt många ungdomar som har möjlighet att komplettera sina betyg utan att delta i sådan utbildning. Man kan göra detta på flera andra sätt.

Herr talman! En av läroplansförslagets tyngdpunkter är det fria studievalet, dvs. möjligheten för eleverna att i större utsträckning än hittills arbeta med de ämnen och intresseområden som intresserar dem. I den nuvarande grundskolan styrs elevernas tillval i mycket hög grad av de intagningskrav som gäller för olika gymnasielinjer. I praktiken har alltså ett val som eleven eller hennes föräldrar gjort i årskurs sex högst väsentligt kunnat begränsa elevens senare utbildningsmöjligheter. Det är inte tillfredsställande. Mycket kan hända på de tre år eleven tillbringar på högstadiet. Elevens intresseinriktning kan förändras, och förutsättningarna på arbetsmarknaden för den tänkta utbildningen kan också förändras. Eleven kan också få djupare insikter i sina egna förutsättningar för att fullfölja sitt val. Regeringens läroplansförslag gör grundskoleutbildningen fristående från gymnasieskolan. Genom att verkligen låta hela grundskoleutbildningen vara en grundutbildning för alla gymnasielinjer breddas också rekryteringen till gymnasieskolans treåriga linjer, som i dag ofta har en mycket smal bas. I motsats till vad moderaterna påstår i reservation nr 1 bör alltså den sociala snedfördelningen motverkas. I samma reservation uttrycks också farhågor för att kvaliteten skulle försämras. Jag vill påstå motsatsen. I dag kan en elev med betyget 1 i matematik från särskild kurs komma in på en treårig gymnasielinje, medan en elev med betyget 5 från allmän kurs utestängs. I den nya grundskolan har däremot eleven från allmän kurs lika stora möjligheter att välja mellan de olika gymnasielinjerna. Ove Nordstrandh och Hans Nyhage uttrycker också farhågor för att tendensen till taktiska val skall öka. Det bevisar i så fall bara att den uppdelning i allmän och särskild kurs som nu gäller för matematik och engelska inte är en relevant gruppindelning för det utbildningsbehov vi har i dag. Utskottet har dessutom uttalat sitt stöd för propositionens förslag om försöksverksamhet med mer flexibla gruppindelningar, något som också startar redan i höst. Utskottet förordar också att intagningen till gymnasieskolan skall ske på höstterminsbetyget i årskurs 9 och pekar på möjligheterna att då använda vårterminen i denna årskurs till att förbereda eleven för den sökta linjens krav. Dessutom förbereds ett nytt språkprogram för gymnasieskolan. Tillsammans med andra förändringar kommer kvaliteten både i grundskolan och i gymnasieskolan att öka och en mängd felval och studiemisslyckanden att undvikas. Moderata samlingspartiet har också reserverat sig till förmån för ett åtgärdsprogram för en kvalitativ upprustning i grundskolan, och det har talats en del om detta i dag. Hans Nyhage uppmanade oss att läsa moderaternas partimotioner för att få klarhet i vilka åtgärder det gäller. Jag har gjort det, och jag har funnit följande. Ett av kraven är förstärkta baskunskaper och basfärdigheter samt oförändrad tid för matematik och engelska. I propositionen föreslås resurser motsvarande 1 300-1 400 nya lärartjänster för att möjliggöra träning av baskunskaper och basfärdigheter i mindre grupper. Propositionen föreslår också oförändrad tid för matematik och engelska. Ett andra krav i motionen är ett breddat tillval med både praktiska och teoretiska inslag. Propositionen föreslår just detta, fritt tillval efter önskemål — B-språk, hemspråk eller inom estetisk-praktisk, samhällsorienterande, naturvetenskaplig-teknisk eller språklig sektor. Moderaterna vill begränsa tillvalet till endast två sektorer, en teknisk och en social. Det tredje kravet i motionerna är förstärkning av den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen i grundskolan. Propositionen föreslår tid på lågoch mellanstadiet för tekniska arbetsuppgifter, och statsrådet säger också att de naturorienterande ämnena skall prioriteras på högstadiet. Propositionen föreslår att lågoch mellanstadiets lärare skall få fortbildning i naturorienterande ämnen och teknik. Det fjärde kravet gäller en satsning på kultur. I den kommande grundskolan ges stora möjligheter till just detta. Den samlade skoldagen ger redan nu förutsättning för föreningar och kulturarbetare att verka i skolan. De föreslagna temastudierna, 12 veckotimmar, ger också stora möjligheter till kulturell verksamhet. Delningen av musikundervisningen till halvklass bör också verksamt bidra till en kvalitetsförbättring och lägga grunden till ett musikintresse för framtiden. Alla krav i motionerna är alltså tillgodosedda med råge. Hela propositionen är ett åtgärdsprogram. Hans Nyhage efterlyste ytterligare åtgärder, och man frågar sig: Vilka då? Moderatmotionerna ger ingen ledning. Skillnaden mellan propositionen och de moderata motionerna är förstås, som statsrådet Rodhe påpekade, att moderaterna vill skära ned tiden för tillvalsämnena med en veckotimme och begränsa tillvalet till två sektorer. Som jag nämnde spänner tillvalet över ett mycket vitt fält för att tillgodose varje elevs intressen och önskemål. Tillvalet har fått denna breda utformning mot bakgrund av övertygelsen att varje människa, ung eller gammal, arbetar med glädje och inlevelse om hon får arbeta med det som hon är intresserad av. Mot den bakgrunden har så stor tid av timplanen, ca 30 26, avsatts för studier som bygger på elevernas eget val — tillval, fördjupningsstudier och fria Det finns egentligen bara två inskränkningar, och de gäller områden där individens frihet att välja får ge vika för andra övergripande mål. Föredragande har klart sagt ifrån, och utskottet har anslutit sig till det, att tillvalet inte får utformas som parallelleller överkurser till de obligatoriska ämnena. En sådan ordning skulle ofelbart leda till en permanent nivågruppering, och det kan folkpartiet inte medverka till. Den typen av nivågruppering har riksdagen flera gånger uttalat sig emot. Också denna gång stöder samtliga partier i utskottet denna tanke utom moderaterna som har reserverat sig emot inskränkningar i elevernas frihet i tillvalet. Ytterligare en inskränkning finns, nämligen den att kurserna inte får vara så inriktade att de kan förutses få en sned könsfördelning. Detta krav följer en annan röd tråd i läroplansförslaget — aktiva insatser för att öka jämställdheten, något som ligger folkpartiet varmt om hjärtat. Socialdemokraterna tar i sin reservation nr 8 upp tillvalet ur andra aspekter. Först och främst vill man ändra benämningen till ”fria studier”. Utskottet avvisar förslaget med motiveringen att det skulle skapa oklarheter, eftersom man använde begreppet fria aktiviteter om den icke timplansbundna verksamheten. Termen fria studier ligger f. ö. för många människor sannolikt nära begreppet frivilliga studier, och detta är det ju inte fråga om. S-reservationen avvisar också tanken på att betyg skall ges i tillvalet. Linnea Hörlén har närmare kommenterat denna tanke, och jag vill anföra ytterligare ett argument mot densamma. Så länge betygen finns kvar såsom urvalsinstrument vid övergången till gymnasieskolan, kan ju också det förhållandet råda att en del av eleverna har sin styrka just i de ämnen som ligger inom ramen för tillvalet och alltså skulle missgynnas om endast de övriga ämnena betygsattes. S-reservationen hävdar också att lärarbehörighet inte skall krävas för dem som skall undervisa i tillvalssektorn. Utskottet har inte funnit anledning att ändra på detta. Tillvalet tillhör ju den timplanebundna delen av verksamheten, och det är därför lämpligt att samma kvalifikationskrav gäller för undervisande i samtliga ämnen. Socialdemokraterna har också en reservation, som gäller rekrytering av lärare för den obligatoriska tekniska undervisningen. Linnea Hörlén tog upp också detta. Propositionen framhåller vikten av att teknikämnets innehåll förändras så att den nu sneda könsrekryteringen motverkas. Det är då för tidigt att diskutera tekniklärarutbildningens utseende. Propositionen, utskottsbetänkandet och flera motioner tar upp vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola. Att ge barnen en trygg livsmiljö måste vara en av huvuduppgifterna för skolan. Skolan kan bli den fasta punkt där ensamma barn stimuleras, där invandrarbarn knyter kontakter och där barn förutom att inhämta kunskaper också ges chansen att uppleva harmoni och gemenskap. Det är självklart att även föräldrarna tillhör den miljön. Det gäller då att hitta former för hur föräldrarna kan delta i skolarbetet, när de kan göra det, vid vilka tillfällen och hur ofta. I botten behövs en ordentlig analys av vad det i dag är som hindrar föräldrar från att mer aktivt ta del i sina barns skola. Att hemmen är den viktigaste pedagogiska miljön visar flera undersökningar. Om inte föräldrarna vågar ta del i skolans verksamhet, om de inte känner sig välkomna och får veta att de behövs samt om inte hem och skola ömsesidigt får påverka varandra, hjälper inga pedagogiska reformer i världen. Barnen skall inte leva i två världar, som har sporadisk kontakt med varandra. Föräldrarna skall inte behöva känna att de är välkomna först när skolan t.ex. behöver hjälp med att arrangera en utflykt eller en fest. Ett djupare samarbete måste till. Det är mot denna bakgrund statsrådet har uppdragit åt mig att utreda möjligheterna till ett vidgat samarbete mellan hem och skola. Detta samarbete anser jag bör kunna utvecklas främst på tre områden: 2. Möjligheterna att ta till vara föräldrarna såsom resurs. 3. Förutsättningarna att öka och fördjupa föräldrarnas möjligheter till medinflytande i skolans verksamhet. Utskottet hänvisar också till att denna utredning i frågor som berör hem-skola-samarbetet att såsom moderaterna gör i sin reservation nr 22 rycka ut en liten del, nämligen kvartssamtalen, är inte meningsfullt. Reservationen 24 av moderater och centerpartister gemensamt tar upp ett ständigt aktuellt ämne: jämställdheten mellan könen. Man säger nej till ”könstillhörighet” som urvalsgrund för fortsatta studier. Som jag sade tidigare löper jämställdheten som en röd tråd genom hela läroplanspropositionen: 2. Tekniken ges stor plats på alla stadier. 5. Eleverna ges tillfälle till träning i maskinskrivning. Det är då naturligt att könstillhörigheten ingår som ett av många kriterier för urval till högre studier. Dessutom föreslås arbetslivserfarenhet, förutbildning, rangordning av val och upprepad ansökan. I moderaternas partimotion skrivs sju sidor om betygen och en halv sida om jämställdheten. Den halva sidan används till att avvisa alla aktiva insatser för att stärka jämställdheten. Centerns partimotion behandlar jämställdheten på sex rader och innehåller heller inga konkreta åtgärder. Bägge partier hänger sig åt läpparnas bekännelser — när det kommer till konkreta åtgärder viker man undan, precis som i förra veckan när det gällde aktiva insatser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Lena Hjelm-Wallén tog upp de kommunala kostnaderna för en timme hemkunskap på mellanstadiet och menade att de skulle öka med flera hundra miljoner kronor. Mot det kan sägas att av utskottet föreslås tiden tas från de fria aktiviteterna. Lärarnas tjänsteunderlag minskas alltså inte. Det kan aldrig vara meningen att utrusta skolorna med dyra hemkunskapslokaler. Liksom på lågstadiet bör tillgängliga lokaler i stor utsträckning kunna användas. På skolor med alla tre stadierna finns redan hemkunskapslokaler. Man skall inte heller bortse från att skolmåltidslokalerna bör kunna användas. Utrustningarna kan med fördel göras enkla. Portabla utrustningar för användning i klasseller grupprum kostar naturligtvis en del pengar, men erfarenheterna från försöksverksamheten talar ett annat språk än Lena Hjelm-Wallén. Hennes kostnadsuppgifter förefaller inte vara särskilt väl underbyggda. Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Den som inte har några kostnadsberäkningar alls är ju utskottsmajoriteten. Det är ganska intressant att höra Ylva Annerstedt tala sig varm för ett förslag som inte alls ingick i propositionen från början. Jag utgår från att propositionens ställningstaganden ändå var väl underbyggda. Vi vet att det finns drygt 3 000 mellanstadieskolor som inte är anknutna till högstadieskolor och på det viset har anknytning till en hemkunskapsinstitution. Om vi tar bort 1 000 av dem — skolor som kanske är mycket små, och där det inte under några omständigheter blir fråga om att utrusta med hemkunskapsinstitutioner — och räknar med bara 2 000 så innebär det med normala utrustningskostnader, för lokaler och utrustning, ungefär 600 milj.kr. Det är klart att man kan göra det billigare, men det torde inte kunna bli särskilt mycket. Detta har utskottet över huvud taget inte brytt sig om att räkna ut, och av det skälet är det ett oöverlagt beslut som utskottet har fattat i denna fråga. Man hade kunnat uppnå minst lika bra resultat för hemkunskapsmomenten om man hade gått vidare på det som utskottet säger på s. 40 om vardagskunskaperna, att de på ett enkelt sätt förs in i olika ämnesmoment, t.ex. att sköta sina kläder, laga enklare mat, göra inköp osv. Men nu har man i stället gjort det till ett ämne och då kräver det också en viss utrustning, det kan man inte komma ifrån. Man får bestämma sig på vilket ben man vill stå, men det har tydligen inte folkpartisterna gjort ännu.
Herr talman! För det första tycker jag att det är ganska allvarligt att Ylva Annerstedt inte korrekt redovisat våra ställningstaganden på en rad punkter. Vi har reserverat oss och f.ö. redan i partimotionen anslutit oss till tillvalssystemets konstruktion, som anförs i propositionen. Vad vi anförde i propositionen i januari var en idéskiss som vi ansåg skulle kunna vidareutvecklas. Men vi har alltså otvetydigt anslutit oss till den konstruktion som föreslås i propositionen. För det andra borde Ylva Annerstedt när det gäller tiden för tillval veta att vi inte har gått med på en minskning av tillvalstiden. Vi hävdade att villkoret för en minskning av tiden skulle vara att alternativkurserna fanns kvar. När så inte skedde hade vi inte längre anledning att inte ansluta oss till den oförändrade tiden när det gäller tillvalssystemet. För det tredje har vi ju tidigare redovisat vår inställning beträffande slopandet av alternativkurserna. Vi menar att det skulle innebära en kvalitativ försämring och en resursförsämring som vi inte kan ställa oss bakom. Jag vågar påstå att vi har en överväldigande majoritet av dem som just arbetar på det här området bakom oss, nämligen lärarkåren. Beträffande själva fördjupningen i fråga om tillvalssystemet får jag återigen uttrycka min förvåning över att människor med ansvar för skolsystemets utformning i det här landet vill förmena våra elever möjligheten att ytterligare kunna fördjupa sina kunskaper. Slutligen, herr talman, vill jag säga att en representant för folkpartiet skall verkligen inte anklaga andra partiers representanter för att hoppa av från sina ställningstaganden. Det är milt sagt något förmätet.

Herr talman! Vi har många gånger diskuterat frågan om urvalskriterierna för inträde till högre studier, och jag tillhör dem som menar att enbart betygen inte räcker till. Man bör eftersträva att ha fler urvalskriterier. Förkunskaper, arbetslivserfarenhet, ansökningsgång osv. har därvid diskuterats. Ett krav skall man enligt min mening kunna ställa på dessa kriterier, och det är att sökanden på något sätt skall kunna påverka sin situation. Såvitt jag förstår är det hart när omöjligt för individen att påverka könstillhörigheten, vilket är det egentliga skälet till att vi är litet försiktiga i det här avseendet. Att påstå att det skulle vara ett inslag i jämställdhetsdiskussionen att som urvalsgrund använda kriterier som för den enskilde sökanden är helt omöjliga att påverka har jag litet svårt att förstå. Det är i korthet bakgrunden till reservationen nr 24.
Herr talman! Beträffande hemkunskapen på högstadiet, som Lena Hjelm Wallén tog upp kostnaderna för, är det ju inte fråga om några stora ombyggnader eller tillbyggnader. Tvärtom har man i den försöksverksamhet som gäller lågstadiet kom mit fram till att man med ganska enkla medel kan nå mycket långt vad gäller hemkunskapen. Att då ta till med 600 milj.kr. är ganska onödigt. När det gäller Hans Nyhages uttalanden kan man fråga sig vilka ytterligare krav moderaterna vill ha tillgodosedda. Alla krav som jag räknat upp finns tillgodosedda i propositionen. Skillnaden mellan propositionen och moderatmotionerna är just att man anlägger olika synpunkter på tillvalet. Hans Nyhage har flera gånger talat om ytterligare åtgärder. Det skulle vara intressant att få veta vilka dessa ytterligare åtgärder är. Hans Nyhage tog vidare upp frågan om alternativkurserna. Jag skulle här vilja säga att alternativkurserna som de nu är utformade snarare innebär en begränsning än en möjlighet till vidareutveckling. Ett avskaffande av alternativkurserna med ett bibehållande av resurserna ger större möjligheter till mer flexibla gruppindelningar än den stelbenta alternativkursindelningen. När det gäller könet som urvalskriterium vill jag till Claes Elmstedt säga, att det är alldeles riktigt att man inte kan påverka detta förhållande. Men i vissa fall är det utan tvivel en merit att tillhöra ett visst kön. När det gäller yrkesområden där det ena könet är kraftigt överrepresenterat, får det definitivt räknas som en merit att höra till det andra könet. Vi har i flera sammanhang uttalat att könstillhörighet får vara rådande när det gäller att skapa större urvalsmöjligheter för vissa yrkeskategorier.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att utskottsmajoriteten skapar ett ämne, kallat hemkunskap, med en veckotimme i en av årskurserna på mellanstadiet. Man är emellertid inte beredd att nyutrusta lokalerna och ställa utrustning i övrigt till förfogande, så att det verkligen kan bli fråga om ett ämne. Då menar jag att det hade varit riktigare att följa den linje som utskottet enhälligt har uttalat sig för, nämligen att i alla ämnen förstärka momenten avseende vardagskunskaper. Det är detta som det i realiteten kommer att bli fråga om, inte om något riktigt hemkunskapsämne.
Herr talman! Jag vill i all välmening be Ylva Annerstedt läsa våra reservationer i utskotisbetänkandet. Då får hon svar på sina frågor. Jag vill också be henne vara vänlig att läsa utskottsbetänkandet som sådant, ty då skall hon se att vi i det betänkandet har fått gehör för en rad åtgärder utöver vad som föreslås i propositionen.
Herr talman! Att det kan vara en merit att tillhöra ett visst kön vid ett visst tillfälle är tänkbart. Att man kan fatta ett politiskt beslut om att det skall vara på det sättet är högst troligt. Och att så kommer att ske om en stund är sannolikt. Men att det kan ha ett enda dugg med jämställdhet att göra — och det var med anledning av detta som Ylva Annerstedt startade sitt angrepp mot oss — begriper jag, mot bakgrund av vad jag antydde i min förra replik, icke.
Herr talman! Beträffande hemkunskapen kan det ju när det gäller det ifrågavarande stadiet, mellanstadiet, inte vara fråga om någon särskilt avancerad hemkunskapsundervisning. Vad ämnet görs till tror jag i hög grad beror på inställningen hos dem som skall undervisa. Anser man att undervisningen kan klaras endast med hjälp av hemkunskapslokaler, blir det naturligtvis problematiskt. Men om man anser att man bör ta till vara alla de möjligheter som finns i den egna miljön — naturligtvis med viss hjälp — tror jag att det finns goda förutsättningar att göra hemkunskapsämnet på mellanstadiet meningsfullt utan att lägga ned 600 milj.kr. Jag har, Hans Nyhage, läst både utskottsbetänkandet och partimotionerna men tyvärr inte hittat någonting förutom det som finns i propositionen. Därför skulle jag vara tacksam om Hans Nyhage räknade upp de ytterligare åtgärder som det är fråga om. Dessa kan sedan ligga till grund vid nästa Claes Elmstedt tog upp meriten att tillhöra det ena eller det andra könet. Det är ju ändå så, att så som samhället ser ut i dag kan antingen kvinnor eller män inte hävda sig på grund av den uppfostran de har fått eller omgivningens tryck. Att då i vissa fall lägga ytterligare vikt vid att en person tillhör ett underrepresenterat kön tycker jag är ett led i jämställdhetsarbetet.

Herr talman! Ett barns utveckling till vuxen innebär känslomässig, viljemässig och tankemässig växt. En lättvindig eller ytlig syn från oss vuxna på denna utdragna process kan lätt få den att i ett eller annat avseende avstanna. Det är i stället en fortlöpande djupgående analys och allvarlig prövning som krävs av oss. Som redan SIA-utredningen påpekade, sammanhänger en stor del av skolans problem med att barnen alltmer har kommit att ses som objekt för skolans verksamhet. Barnens egen förmåga till ansvar och självständigt handlande har inte tagits till vara. Vi talar mycket om kunskapsförmedling — men kunskapsförmedling ger inte automatiskt ett kunskapsinhämtande. Den auktoritära fostran har avlösts av likgiltighet eller uppgivenhet. Men det är i aktivt samspel och gemenskap med de vuxna som barns sunda utveckling och allsidiga växande kommer till stånd. Det ställer stora krav på oss vuxna. Barn gör inte som vi säger— de gör som vi gör. Om vi bagatelliserar värdet av solida kunskaper, om vi döljer att inhämtande av kunskap också innebär möda och ansträngning, om vi kallar varje ansträngning stress, är det ofrånkomligt att mönstret sprider sig till de unga. Om vi bryter mot de normer som gäller i vårt samhälle och ursäktar vårt eget felaktiga handlande och beteende med vår uppväxtmiljö, våra föräldrar, den skola vi en gång gick i, lär vi ut att det är legitimt att skylla ifrån sig. Kraven gäller alla vuxna — jag vill gentemot propositionen och utskottet hävda att skriften Skolan skall fostra, som just slår fast de vuxnas avgörande roll, bör begrundas och diskuteras av oss alla, inte minst av oss politiker. Och om jag har fattat statsrådet Rodhe rätt delar hon nu min uppfattning därvidlag. Vuxna förgriper sig på barn — och hindrar deras allsidiga växt — om de är auktoritära. Men vuxna måste vara och uppträda som auktoriteter, när de förmedlar de kunskaper, erfarenheter, upplevelser som format dem. Respekt för de unga kräver samtidigt ett ärligt erkännande att vi många gånger misslyckats, att det är svårt och alltid kommer att vara svårt att leva rätt och moraliskt, och att vi visar att vår uppgift är att stödja och hjälpa dem i deras utveckling. På vägen mot frigörelse testar ett barn hela tiden vad som är rätt — det provocerar fram reaktioner från sin omgivning för att få ledning, kunskap om vad de vuxna tycker. Ingenting kan vara mera frustrerande än att lämnas utan svar, att de vuxna viker undan, försöker undvika barns aggressivitet. Vi får inte vara rädda för barn, vi får inte förhålla oss ängsligt passiva. Vi måste bry oss om dem. I skollagens första paragraf står det att skolan i samverkan med hemmen skall främja elevernas utveckling till harmoniska människor. Låt oss inte misstolka ordet harmonisk. En harmonisk människa är en som fått utveckla alla sina förutsättningar. En utveckling av känsla, vilja, tanke — eller med andra ord kunskaper, självförtroende, förmåga att kommunicera med andra — gör att människor blir beredda att arbeta för att förbättra sin egen och andras situation på ett aktivt och inte så sällan stridbart sätt. Det betänkande vi nu behandlar har 28 reservationer och 4 särskilda yttranden. Det tyder på en klar motsättning — framför allt mellan socialdemokraterna och moderaterna — om vad vi vill att skolan skall ge våra barn. Men även om vi är oeniga — i betydelsefulla avseenden — finns det grundläggande värderingar som är gemensamma för oss alla, oavsett partipolitisk uppfattning. Då det gäller dessa är vi ett och bara ett parti — människopartiet, som någon kallat det. Vi har en större enighet, en större gemenskap i Sverige än världen i övrigt. Man behöver inte nämna ytterlighetsfall som Iran eller Sydafrika för att konstatera detta. Det är en styrka för ett folk att ha en gemensam etisk grundval. Dessa grundläggande värderingar brukar vi kalla demokratiska värderingar, som bygger på humanismen och kristendomen — tron på människans egenvärde. Det tillhör människans brister att känna och inte så sällan visa förakt för svaghet. De kristna värdena innebär krav på respekt för varje människa, aktning och förståelse också för den misslyckade, den obetydlige, den avvikande. Det är inte detsamma som att tycka synd om — det är bara en annan form av förakt. Respekt för de unga visar vi genom att räkna med varje enskild elev, ge ansvar och ställa krav anpassade till vars och ens förmåga. De framgångsrika skall inte undantas — tvärtom är det på dem särskilt höga krav skall ställas, krav att fullt ut utveckla sin kapacitet och krav att hjälpa sina sämre lottade kamrater. Det är när man ställs inför krav som ansvar och självständighet utvecklas. Förutsättningen för moralisk utveckling är inre trygghet. Först när man insett sitt eget värde, kan man erkänna andras; underlägsenhetskänslor är ingen bra grund för att älska sina medmänniskor. Därför är det viktigt att skolan hjälper eleverna att inse sitt värde, inte genom att försöka dölja deras svagheter utan genom att hjälpa dem att utveckla sina goda sidor, sin kapacitet. Det går inte att lura barn; det enda man åstadkommer med att i föregiven kärlek blanda bort korten är att ge ett oärligt mönster att leva efter. Etik och moral handlar om sinnelaget — att vilja det goda — men det handlar också om att ta konsekvenserna av sina handlingar. Under lång tid har sinnelaget överbetonats. Men vi måste lära våra barn att en ond handling inte kan ursäktas med att man menade gott eller inte så illa. Vi måste lära dem att man, oavsett sinnelaget, måste ta konsekvenserna av vad man gör eller inte gör. Herr talman! Utbildning av barn och ungdom är en svår uppgift. Läroplanen är inte bara ett styrinstrument utan också ett viktigt hjälpmedel för dem som arbetar i skolan. I den nya läroplanen måste klart och tydligt — och enkelt — uttryckas hur man undviker att behandla eleverna som objekt, hur man kan få eleverna att känna skoltiden meningsfull genom att ge svar på deras frågor om varför kunskap är viktig, varför samhället bestämt vilka kurser som skall inhämtas etc. Skolans fostrande uppgift måste understrykas, och de gemensamma normerna konkretiseras. Många har så länge skyggat för normfrågorna att det är nödvändigt att ge en rad verklighetsanknutna exempel på vardagssituationer där normfrågorna kan aktualiseras, så att de inte skjuts åt sidan. Om vi inte lyckas att överföra våra grundläggande värderingar till våra barn, blir våra övriga åtgärder för dem meningslösa. Låt oss inte för ett ögonblick bortse från att den utbredda normlösheten är det allvarligaste problemet i skolan i dag. Det brådskar med att försöka komma till rätta med de många problem vi i dag har i våra skolor. Det är därför glädjande att utskottet betonat att viktiga intentioner i läroplansförslaget bör kunna förverkligas redan före ikraftträdandet. Men det räcker förvisso inte med ett utskottsuttalande. Regeringen och skolöverstyrelsen måste omgående söka stimulera att så sker. Också för detta krävs, statsrådet Rodhe, ett konstruktivt vardagsarbete.

Herr talman! Som påpekats flera gånger här i dag har skolan under de senaste årtiondena ständigt varit i stöpsleven. I diskussionen om skolan känner sig alla som mer eller mindre experter. Alla har ju erfarenhet av utbildning eller av bristen på utbildning. De reformer som har ägt rum har skapat stora förväntningar — förväntningar om att skolan skall kunna ge lika möjligheter åt alla, oavsett social bakgrund, oavsett hemort, oavsett kön. Skolan har framstått som det instrument som skall leda fram till ett mera rättvist och jämlikare samhälle. Förväntningarna har, som vi alla har kunnat konstatera, inte till alla delar infriats. När förväntningar inte infrias uppstår oro, resignation och otålighet. Skolan utsätts i dag mot denna bakgrund för stark kritik, både berättigad och oberättigad. Debatten här har ju visat på detta, och jag måste säga att ibland har väl övertonerna varit ganska avsevärda, och man har en känsla av att det mera varit fråga om att skära pipor i vassen inför valrörelsen än att faktiskt peka på stora skiljaktigheter i uppfattning om hur vi vill forma den svenska skolan. Men vad vi aldrig får glömma bort är att det sätt varpå diskussionen om skolan förs i hög grad påverkar arbetsmiljön för dem som är engagerade i skolan — som lärare, som elever, som annan skolpersonal, som föräldrar. Och även de grupper som skall ta emot eleverna efter avslutad skolgång påverkas ju av debatten. Skoldebatten måste därför föras i en konstruktiv anda — annars leder den lätt fel, annars påverkar den negativt situationen för dem som i dag arbetar i skolan inom ramen för de beslut som vi har fattat. Vi kan inte förvänta oss att elever, som går till skolan fyllda med information från olika håll om hur eländig skolan till alla delar är, sedan skall kunna sätta sig ner och i positiv anda göra ett bra jobb. Men det är ju precis i den situationen som många elever och lärare befinner sig i dag, och trots detta enorma tryck uträttas det ett mycket fint arbete på många håll i skolan i dag. Vi är stor tack skyldiga dem som utför detta arbete, både elever, lärare och annan personal i skolan. Vi får inte glömma bort att vi alla, oavsett om vi är politiker eller vanliga medmänniskor, är med och formar arbetsklimatet för skolan. Många av de mål som satts upp för grundskolan har ännu inte uppfyllts. Men den har i hög grad bidragit till att utjämna skillnader i möjligheter till utbildning för olika grupper i det här landet, skillnader som var enormat.ex. i min ungdom. Skolan är därför ett av våra allra viktigaste instrument för att nå jämlikhet, ge varje individ ett egenvärde, forstra i demokratisk anda, lära till ansvar för sig själv och för andra, fostra till solidaritet. Ja, honnörsorden kunde staplas länge på varandra. Målen är högt ställda och skall vara högt ställda. Det sägs ofta i skoldebatten att man inte hinner fullfölja en reform förrän en ny träder till. Men i ett samhälle som vårt, som är statt i så snabb förändring, är ju detta en nödvändighet. Skolan måste förändras i takt med att samhället förändras. Läroplanen, som vi diskuterar här i dag, är en viktig del i arbetet för att ge en god grund att arbeta vidare på för vuxenlivet när det gäller alla barn och ungdomar i vårt moderna samhälle. Vi gläder oss i centern åt att våra förslag från den allmänna motionstiden i januari på de flesta punkter har blivit bifallna. Claes Elmstedt har tidigare i dag redogjort för vår syn på läroplanen, och jag tänker därför inte gå in på de olika reservationerna. Jag vill bara helt kort instämma i de yrkanden som Claes Elmstedt framställt. Men jag skulle ändå i anslutning till den debatt som förts här vilja peka på att utgångspunkten för vår skolpolitik i centern är att stärka alla barns ställning i skolan. Vi vill också ge ett gott innehåll åt kunskap av alla slag — all kunskap som är nödvändig för att man skall kunna leva ett liv med god kvalitet. Jag vill ta tillfället i akt att något belysa skolans betydelse från en alldeles speciell utgångspunkt. Det verkar av flertalet inlägg här i dag — dock inte alla — som om man utgick från att i vårt skolsystem finns det bara svenska barn, genuint svenska barn. Verkligheten är dock en annan och kommer att så förbli under lång tid. Vi har i dag omkring 400 000 barn som helt eller delvis är av utländsk härkomst. En åttondel av svenska folket har invandrarbakgrund. Det sker en ständig förskjutning av relationer mellan svenskar och människor av utländsk härkomst. Inte minst påverkar detta situationen i våra skolor. Det är därför ett stort ansvar vi alla tar på oss när vi tar emot dessa nya svenskar i vårt land. De gör ovärderliga insatser för vårt samhälle, men vi måste ständigt fråga oss: Gör vi det bästa för att ge dem en dräglig tillvaro? Mot bakgrunden att invandrarbarnen blir allt fler växer också skolans ansvar i detta avseende. Vi kan dra en parallell med vad som hände i våra skolor när befolkningsförflyttningen i vårt eget land var som kraftigast. Vi vet i dag att när vi i de områdena tog emot många nya stadsbor från avlägsna delar av vårt land, från avfolkningsbygderna, uppstod det svåra anpassningsproblem på grund av ensamhet, otrygghet och oro, detta trots att språket var gemensamt och traditionerna i hög grad gemensamma med de nya skolkamraternas. Men uppbrottet från en hembygd, uppbrottet från en gemen skap mellan generationer, mellan släktingar och familjer satte ändå djupa spår, som var svåra att reparera. Hur mycket svårare är det då inte att klara av alla de problem som uppstår för dem som kommer till ett främmande land, med ett främmande språk, med främmande traditioner, med en främmande kultur! Skolan har i dag en unik möjlighet och skyldighet att förebygga problem, att ta till vara den resurs som impulser från andra kulturer, andra traditioner och andra religioner kan ge vårt samhälle. Ett växande antal barn i våra skolor kommer att ha en språklig, kulturell och religiös bakgrund från ett annat land än vårt. I andra sammanhang har hemspråksundervisningen diskuterats och beslut har fattats. Hemspråket, som är en del av barnens identitet och deras eget modersmål, måste få möjlighet att utvecklas. Det är av oundgänglig betydelse för att de skall kunna bevara sin identitet och utveckla den. Jag vill här gärna ta tillfället i akt att säga att hemspråksundervisningen så snart det någonsin är möjligt måste inriktas på att starta ännu tidigare än vad som sker i dag. Hemspråket måste utvecklas parallellt med svenskan, redan i de allra första barnaåren, för att det skall kunna bli ett riktigt, ett eget språk. Herr talman! En av de allra viktigaste förutsättningarna för att det i skolan och över huvud taget i samhället inte skall bli tal om vi och dem är just att varje barn får finna sin egen identitet. Varje elev och varje barn i vårt samhälle har rätt att få erfara att de duger någonting till, kan uppfylla rimliga krav, kan känna att de betyder någonting för andra och att de därmed kan uppnå självrespekt. Utan självrespekt har man inte respekt för andra. Utan självrespekt kan man inte heller ta sitt solidariska ansvar för dem i ens omgivning som behöver stöd och hjälp. Sociala problem i skolan kan aldrig lösas utan kamraternas medverkan — det må gälla invandrare eller barn med olika handikapp eller med sociala problem. Därför måste det ges förutsättningar för en aktiv medverkan av kamraterna i detta arbete. Läroplanen och de förstärkningar som medföljer denna läroplansförändring är en sådan grund till förbättring av arbetsmiljön i skolan i det avseendet. Herr talman! Att erövra goda baskunskaper under sin skoltid är en grundläggande rättighet för eleverna. Detta har sagts flera gånger tidigare här i dag. Bristande förmåga att skriva, läsa och räkna är ett mycket allvarligt handikapp för den drabbade. Det försvårar inte bara förmågan att hävda sig i arbetslivet, utan det är också ett demokratiskt krav att alla skall få de kunskaperna. I vårt komplicerade samhälle blir bristande baskunskaper ett hinder för att utnyttja sina medborgerliga och demokratiska rättigheter. Underlägsenhet, som upplevs på grund av bristande baskunskaper och dålig förmåga i andra väsentliga basfärdigheter, är också hinder för att på ett riktigt sätt kunna känna sitt egenvärde och därmed ha styrka nog för att kunna hjälpa andra att visa solidaritet. Kunskaper och färdigheter som eleverna förvärvar i skolan måste ha en stark anknytning till vad som behövs i det dagliga livet i ett modernt samhälle. Vår demokrati är någonting mycket värdefullt som vi ständigt måste slå vakt om. Det går dock inte att lära sig demokrati på teoretisk väg. Det enda sättet att förbereda eleven för att bli en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle är att tillämpa demokratiska arbetsformer, anpassade till elevernas mognadsnivå också i skolan. Demokrati innebär också ansvarstagande för var och en. En demokratisk skola innebär därför en skola där man är med och tar ansvar. En kravlös skola blir en odemokratisk skola. En individ som aldrig behöver leva upp till några krav blir en individ utan identitet. Därför är en av skolans viktigaste uppgifter att ständigt visa på sambandet mellan rättigheter och skyldigheter. Samtidigt ges möjligheter att uppleva det stimulerande i att få spela en roll, medverka i en grupp, för allas gemensamma bästa. I en skola som bygger på att alla skall ha lika möjligheter och utvecklas efter sina förutsättningar och sina behov måste också balansen mellan det teoretiska och det praktiska betonas ytterligare. Övervärderingen av det teoretiska är kanske vårt största jämlikhetsproblem, eftersom det leder till en nedvärdering av människor vilkas begåvning ligger på andra områden. Det kan också göra det svårt att få livsnödvändiga praktiska uppgifter i vårt samhälle utförda. När vi ser oss omkring förefaller det ofta som om vi hade lämnat vissa arbetsuppgifter till våra nya svenskar, invandrarna, därför att vi svenskar inte anser oss fina nog att utföra dem. Detta är en mycket allvarlig fråga. Vi riskerar att förstärka de klyftor som redan finns mellan dem som utför de tunga, smutsiga jobben och dem som utför andra. Bland invandrarna blir denna klyfta ytterligare förstärkt. Den ökade kontakt med arbetslivet i grundskolan som nu föreslås är en viktig del för att uppnå förbättringar i denna balans mellan teoretiskt och praktiskt. En starkare betoning av de praktiska inslagen i utbildningen skall inte behöva innebära en större uppdelning av eleverna i kategorier. Lika väl som alla behöver grundläggande teoretiska färdigheter behöver alla s.k. teoretiskt begåvade en grundläggande förmåga att använda sina händer. Vi är nu på rätt väg. Efter den debatt som förts här i dag behöver det dock tydligen understrykas att även den praktiska kunskapen skall vara av god kvalitet. Annars blir allt tal om balans mellan teori och praktik helt missledande. Grundskoleutbildningen kommer nu att skapa bättre förutsättningar också för en vidgad internationell förståelse. Vi måste lära våra barn och ungdomar att vi lever i ett litet land men att vi är en del av världen. Vi blir alltmer beroende av omvärlden, och omvärlden av oss. Vi möter omvärlden här hemma genom våra invandrare. Vi kan lära mycket om omvärlden genom dem. Vi kan lära oss att förstå omvärlden genom att medverka till att de kan bevara sin egen kultur, sina egna traditioner. Genom detta får vi bättre perspektiv på och också större respekt för vår egen tradition, vår egen kultur, vår egen religiösa hemvist. Man får på det sättet en uppfattning om vilken betydelse det ändå har för ett land, ett folk, en individ att ha en tradition och en kultur att bygga på, en kultur som ständigt utvecklas från en gemensam grund. Vi behöver den styrkan därför att de globala problemen utgör en utmaning som måste tränga djupt in i vår vardag. Skolan måste förbereda eleverna för detta ansvar. En bättre förberedelse än att på ett positivt sätt ta hand om invandrarkamraterna kan vi inte ge våra barn. Grundskoleutbildningen kommer också att skapa en bättre förståelse än tidigare för ekologiska problem. Eleverna kommer förhoppningsvis att lära sig förstå sambanden mellan konsumtion, produktion, miljö och resursanvändning. De måste få veta att resurserna på vår jord inte är oändliga, att vi måste lära oss att bruka i stället för att förbruka. Herr talman! Barnen är vår framtid. Skolan skall förbereda för vuxenlivet. Det finns ett nära samband mellan grundskoleutbildning och det problem som är stort i dag, nämligen ungdomsarbetslöshet. Brister i utbildningen är den vanligaste orsaken till ungdomsarbetslöshet. Yrkesutbildningen är givetvis viktigast härvidlag, men grunden läggs i grundskolan. Utbildningen måste därför anpassas till yrkeslivets krav. Samarbete mellan arbetsliv och skola är därför viktigt som en förberedelse för detta liv. Det är därför glädjande att läroplanen innehåller förslag om en utvidgad praktisk yrkesorientering. Likaså är det mycket betydelsefullt, inte minst för invandrarelever som har det svårt att finna sig till rätta i vårt samhälles alla byråkratiska vindlingar, att skolstyrelserna får ett ansvar för eleverna ända fram till dess att de fyller 18 år. Skolan skall förbereda för livet som följer efter skolan men måste också ge barn och ungdomar direkt stimulans i arbetet. All kunskap, teorerisk som praktisk, måste upplevas som förvärvad därför att den har ett alldeles speciellt värde i sig. Skolan kommer också att få ett ökat ansvar att söka medverka i uppfyllelsen av det betydelsefulla mål som jämställdhet mellan kvinnor och män utgör. Vardagskunskap, hemkunskap och andra ämnen skall lika väl som studieoch yrkesorientering och arbetslivserfarenhet vara förberedelser för ett vuxenliv där ansvaret för hem och samhälle delas lika mellan män och kvinnor. Det är min förhoppning att detta ansvar skall fördelas mellan män och kvinnor på ungefär samma sätt som denna debatt i dag. Skolan får inte vara en isolerad enhet i samhället, skolan måste öppnas mot samhället. Samhällets olika delar måste visa öppenhet mot skolan och de människor som arbetar där. Endast i samverkan ger vi barn och ungdomar den bästa grunden för att ta över det samhälle som vi som är vuxna i dag lämnar till dem.

Herr talman! Jag lyssnade till Karin Söders anförande, där hon sade att en demokratisk skola måste ägna stor uppmärksamhet åt invandrarbarnen. Det är bara att instämma i det. I sanning är vårt ansvar där stort. Svenskt näringsliv har ju under många år hängt upp en stor del av vår produktion på invandrare. Nu gäller det för det svenska samhället att ge någonting tillbaka — det var väl andemeningen i Karin Söders anförande. Det gäller inte minst skyldigheten att ge invandrarbarnen ordentliga baskunskaper, och det måste framför allt ske inom skolans ram. Hittills har samhällets satsningar på detta område inte räckt till — det står fullt klart. En demokratisk skola måste också innebära att invandrarnas barn har möjligheter att lära sig allt som våra egna barn har möjligheter till. Här återstår mycket att göra, och det steg som nu tas får betraktas för vad det nu är, nämligen ett steg på vägen. Jag skall därmed övergå till att framföra några synpunkter som anknyter till den allmänna skoldebatt som har ägt rum. Den inleddes av statsrådet Birgit Rodhe, som framhöll att skolan skall ge eleverna en, som hon uttryckte det, bred livskompetens för framtiden. I dag klarar man inte denna målsättning, men visst har det skett stora ting på undervisningens område, framför allt som en frukt av arbetarrörelsens opinionsbildande och pådrivande roll. Riksdagsbeslutet om SIA, skolans inre arbete, måste betraktas som ett av de viktigare besluten på senare år. Målsättningen var klar. Det skulle förändra skolan, den sociala utslagningen skulle minska och arbetarklassens barn skulle få större möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper. SIA-skolan skulle genomföras successivt, men i och med höstterminen 1978 skulle hela det nya systemet vara genomfört i samtliga kommuner. Men på många håll är det ju så att det mesta inte har genomförts. Enligt vår mening är ett av problemen bristen på lärare. Därmed kommer jag in på frågan om bristen på resurser. Det behövs fler lärare, om SIA-skolan skall kunna genomföras och grundskolan inte förvandlas till något slags förlängt dagis. När det gäller att förändra skolan, att leva upp till i och för sig positiva beslut, handlar det i stor utsträckning om pengar. Här finns alltså sambandet mellan det krav som växer sig allt starkare, nämligen kravet på statens övertagande av skolkostnaderna, och utbildningens kvalitet. De statliga bidragen räcker ju inte. Det betyder att kommunerna tvingas inrätta sig efter sin ekonomi. Med andra ord: Reformens genomförande ute i kommunerna bromsas av penningbrist. Och det kan man bara komma till rätta med genom ett ekonomiskt system som ger alla kommuner lika möjligheter. Kravet på statens övertagande av skolkostnaderna är med andra ord ett jämlikhetskrav. Det kan alltså inte frikopplas från ambitionerna att förbättra skolans och undervisningens kvalitet. Det anknyter därmed också till alla de problemställningar som har tagits upp i detta sammanhang. Jag skall, herr talman, nu övergå till att i all korthet lägga några synpunkter med anledning av vår motion 2598. Den är knuten till regeringens proposition 180. Arbetarpartiet kommunisterna har i motionen tagit upp bl.a. frågan om specialundervisningen och de inlärningshandikappade elevernas situation. Vi har efter samråd med lärare också funnit anledning att efterlysa lokalerna till de teoretiskt utformade undervisningsanordningarna. Det råder brist på lokaler i skolbyggnader, och även i relativt nya skolbyggnader saknas lokaler för att många av de önskvärda aktiviteter som uppräknas i proposition 180 skall kunna tillämpas. Nu säger utskottet att lokalfrågor regelbundet torde behandlas i samband med MBL-överläggningar mellan personal och skolledning eller skolstyrelse. Man hänvisar också till skolöverstyrelsens skolbyggnadsbyrå. Jag skall i detta sammanhang inte yrka bifall till motionens yrkande nr 1, men jag vill betona att detta är en oerhört viktig sak. Genomförandet av många av de goda intentioner som har diskuterats i den här kammaren stupar på att man i många fall inte har lämpliga lokaler eller lokaler så att det räcker till. På lärarhåll betraktas detta som ett stort problem, men vi förutsätter att man kommer att ägna tillbörlig uppmärksamhet åt lösandet av detta problem. Jag vill i det följande anknyta till den inledningsvis framförda problemställningen, nämligen frågan om resurserna. Dagens stigande priser och kommunernas sparsamhetsiver innebär att många av de — även bra - läromedel för specialundervisning som nu finns inte kommer till användning i skolorna. Det hotar att urholka principen om att de inlärningshandikappade eleverna skall tillförsäkras ur inlärningssynpunkt vettiga läromedel och att dessa skall bekostas av staten. Dessa elever bör naturligtvis garanteras gynnsamma undervisningsmöjligheter utan begränsning av ekonomiska eller andra hinder. Utskottets behandling är i det fallet lika avvisande som när det gäller våra tidigare förslag, nämligen förslag om inrättandet av ett statligt läromedelsförlag. Vi har också yrkat att förstärkningsresurserna graderas, så att elever med särskilda behov kan lämnas förtur. Det nya statsbidraget till grundskolan innebär ingen formell gradering. Utskottet säger också i betänkandet: ”Beslutet innebär att inga formella graderingar finns inom förstärkningsresursen men att inriktningen skall vara att i första hand tillgodose de svaga elevernas behov.” Vi anser inte att detta är tillräckligt. Exempel som kan hämtas från dagens situation visar att elever med särskilda behov inte får den specialundervisning de är i behov av. Det är därför vi föreslår att förstärkningsresurserna måste graderas, så att elever med grava inlärningssvårigheter lämnas förtur och att lärarlaget tillsammans med speciallärare får möjlighet att bedöma elevens eventuella behov av förstärkningsundervisning. I utbildningsutskottets betänkande med anledning av propositionen om skolans inre arbete menar utskottet att elever med uttalade skolsvårigheter borde kunna få undervisning i särskild undervisningsgrupp. Elever som placeras i sådan grupp bör i så stor utsträckning som möjligt följa verksamheten i sin ursprungliga klass. Man kan ju fråga sig om eleven då får den undervisning han eller hon behöver eller om det inte är fråga om att eleven passivt följer med i sin ursprungliga klass utan att kunna tillgodogöra sig undervisningen. De praktiska erfarenheterna visar att elever med stora inlärningssvårigheter i allmänhet får en starkare arbetslust och ett större självförtroende när de vistas i liten grupp och får arbeta på sin egen inlärningsnivå.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

Herr talman! Jag kommer i det här inlägget inte att beröra de reservationer i utskottsbetänkandet bakom vilka jag står som första namn. De är redan behandlade. Jag kommer inte heller att ta upp utskottets betänkande i övrigt annat än på ett par punkter där jag, efter att ha lyssnat på debatten, tänker säga några ord. I ett av sina inlägg sade Claes Elmstedt att det är skönt att alla nu är överens om att det finns problem i skolan men att det är synd att socialdemokraterna upptäckte det först vid regeringsskiftet 1976. Claes Elmstedt och jag har diskuterat den här frågan vid ett tidigare tillfälle, och jag tvingas upprepa vad jag då sade. När socialdemokraterna tillsammans med alla de övriga i statsutskottets andra avdelning 1970 begärde en utredning om arbetsförhållandena i skolan, så var det ett tecken på att vi lika väl som de borgerliga var medvetna om att skolan hade stora problem att brottas med. Redan vid den tidpunkten var vi alltså medvetna om det allvarliga i situationen, och därför begärde vi tillsammans med de borgerliga kollegerna det utredningsarbete som så småningom har rullat fram och lett till det beslut vi kommer att fatta i dag. Reformarbetet har således påbörjats och fortgår. Det kommer säkert att ta många år innan det är avslutat. Men det kommer aldrig att bli så att skolan får lugn och blir fredad från reformer, därför att skolan måste ständigt förändras i takt med de övriga snabba förändringarna i samhället. Att problemen blev som störst vid 1970-talets början hängde samman med en utveckling som förekom i hela Europa. Det var den ökade migrationen, både inom länderna bland den egna befolkningen och genom de stora invandrargrupperna som kom till Västoch Nordeuropas industriländer. Det är självklart att det har fört med sig brytningar, samarbetsoch samlevnadssvårigheter. Det vore fel att förneka det. Givetvis har det i varje land där befolkningen så snabbt har blandats med andra folkgrupper, andra traditioner, andra seder och andra kulturmönster, uppstått svårigheter att anpassa grupperna till varandra. Självfallet har industrisamhällets problem på det sättet också vuxit in i skolan. Att sålunda förneka att det finns stora problem i skolan är oriktigt. Men det är också väsentligt — några talare har understrukit det i dag - att inte överdriva. I dagens skola arbetar det nämligen så oerhört många entusiastiska människor som har nått förvånansvärt goda resultat. Därför anser jag att helhetsomdömet om dagens svenska skola bör vara positivt, samtidigt som vi skall erkänna att många problem är olösta och att det behövs stora resurser för att lösa dem. Under arbetet med läroplansförslaget i utbildningsutskottet och i andra sammanhang har jag, herr talman, egentligen varit föga intresserad av om det eller det ämnet skall ha en timme mer eller mindre. Det är tekniska detaljer som i och för sig är av betydelse, men jag har haft väldigt svårt att ”tända” på dem. För mig är två andra ting helt avgörande. Det gäller för det första hur mycket vi har råd att ge till skolan för att få den personal, den utrustning och de lokaler som behövs. För det andra gäller det hela skolans sätt att arbeta. Och det är arbetssättet som är det väsentligaste inslaget i det läroplansförslag som vi nu behandlar liksom det var det i SÖ:s förslag till läroplan. På de flesta punkter ansluter sig utskottet till förslaget om nytt arbetssätt. Det arbetssättet innebär att vi skall göra all undervisning mer verklighetsnära, att skolan skall fungera så att eleverna känner igen den verklighet de lever i. Det gäller vidare att öppna skolan för samhället och öppna samhället för skolan, att arbeta så att varje elev känner att hon eller han av skolan får ut mesta möjliga utifrån de egna, personliga förutsättningarna. Om vi lyckas genomföra det och de övriga i SIA-reformen ingående delarna, så är jag övertygad om att vi kommer att få en bättre skola — aldrig problemfri, det är omöjligt, men en väsentligt bättre skola än i dag. Jag lyssnade med stort intresse till Britt Mogårds anförande, som jag praktiskt taget utan reservation kan ansluta mig till. Jag är bara överraskad över att Britt Mogård har gått till väga så annorlunda i andra sammanhang, då hon har talat om skolan. Under den socialdemokratiska regeringen dundrade Britt Mogård och andra moderater alldeles fantastiskt och talade om hur dålig skolan var. Så kom de till kanslihuset, och låt mig säga att de två åren med en moderat skolminister var de mest intetsägande och tafatta i utbildningsdepartementets moderna historia på skolsidan. Det hände praktiskt taget ingenting. Ja, normgruppen tillsattes, och jag tycker att det var en bra arbetsinsats, men det var det enda. Sedan slutade Britt Mogård i regeringen och därefter har hon varit ute och dundrat igen och talat om hur dålig skolan är. Därför var anförandet i dag välgörande modest och jag beklagar att Britt Mogård icke en enda gång har satt sin fot i utbildningsutskottet. Det hade ju varit möjligt för henne, när hon nu är medlem av utskottet sedan hon lämnade regeringen, att i denna milda och modesta ton påverka utskottets betänkande. Men det avstod Britt Mogård från. Detsamma gäller Inga Lantz, som har ställt frågor till utskottet: Vad har utskottet tänkt med det och det? Det var helt onödiga frågor, därför att Inga Lantz är suppleant i utbildningsutskottet, har rätt att vara med och delta i diskussionerna och ställa frågor och få svar. Men hon har heller inte velat vara med vid behandlingen av grundskolans läroplan. Dessa båda ledamöter har avstått från att i utbildningsutskottet medverka till utformningen av den nya skolan. Herr talman! Jag nämnde förut att ett av skälen till brytningarna och svårigheter att åstadkomma en harmonisk skola för alla har varit de befolkningsomflyttningar som vi har haft i Västeuropas och Nordeuropas industriländer. Därför är det angeläget att understryka, som också har sagts tidigare i debatten av bl.a. Karin Söder, att det är oerhört viktigt att vi försöker skaffa flera och bättre resurser för att ge de speciellt utsatta grupperna, våra invandrare, tillgång till undervisning. Jag tänker då framför allt på hemspråksundervisningen. Sverige är det land av alla i världen som har kommit längst när det gäller att ge hemspråksundervisning — det skall noteras samtidigt som vi säger att det är ändå rätt mycket som fattas. Den svenska allmänheten har ingen aning om att varje dag som skolan pågår undervisas det i 55 olika språk i den svenska grundskolan, däribland de för svensk kultur mest främmande språk — två kinesiska dialekter, osv. Det är en stor insats som vi har försökt göra, men vi måste göra ändå mera. Det vilar på våra axlar ett ansvar att hjälpa unga invandrare till en anpassning i det svenska samhället som gör att de sedan som yrkesverksamma medborgare kan känna att de lever lyckligt i detta land, som blir deras nya fosterland. Jag skulle vilja säga ett par ord också om en fråga som Sven Johansson tog uppi sitt inlägg. Jag avser inte att polemisera med Sven Johansson, för jag har full respekt för hans personliga inställning till livsåskådningsfrågorna, men han sade någonting som också statsrådet Rodhe berörde, och det är min avsikt att från våra utgångspunkter ansluta mig till vad statsrådet sade. Sven Johansson berättade om en elev som hade frågat: När skall ni politiker tala om för oss vad som egentligen är meningen med livet? Det får i vårt samhälle aldrig bli så att vi någon sen majnatt i riksdagen skall votera om vad som är meningen med livet! Livsåskådningsfrågorna måste människorna lösa för sig själva, men det skall vara skolans uppgift att ge dem handledning i sökandet efter det de sedan upplever som sanning. Vi skall hjälpa dem, ge dem mod och styrka att söka det de sedan upplever som livets mening. Men det får inte vara skolans eller politikernas uppgift att trycka på människorna någon åsikt i det sammanhanget. Herr talman! Jag har talat om resurser och sagt att det är viktigt att vi också kan tillföra skolan de resurser som behövs. Jag vill gärna även för min del uttala en stor besvikelse över att det inte har varit möjligt i utbildningsutskottet att ge en resursökning redan det kommande läsåret. Det är värdefullt att folkpartiregeringen därefter startar en ökad resurstilldelning till skolan, men de 95 miljoner som vi föreslår redan för nästa höst skulle betyda ungefär 1.000 människor till anställda i skolan, vuxna människor som kunde komma in redan nu och i ett besvärligt och krisartat läge ta itu med problemen snabbare än folkpartiregeringen och utskottsmajoriteten har velat vara med om. Jag undrar om det inte ändå skulle kunna vara möjligt att några av riksdagens borgerliga ledamöter kunde vara beredda att sluta upp med socialdemokraterna på den här punkten och se till, att vi startar den här resursökningen tidigare än regeringen föreslår. Till sist: Med talmannens tillåtelse vill jag vända mig utan polemiska inslag tillen av kammarens värderade ledamöter. Under 15 år har Ove Nordstrandh deltagit i praktiskt taget alla utbildningsdebatter i riksdagen. Under 11 år har jag som ordförande i det utskott som har handlagt frågorna haft att debattera med honom. Vi har väldigt ofta haft mycket olika meningar. Jag har många gånger tyckt att Ove Nordstrandhs åsikter har varit helt stolliga, och han har kvitterat med samma artighet riktad mot mig. Men när Ove Nordstrandh drar sig tillbaka från riksdagsarbetet och inte längre kommer att delta i den utbildningspolitiska debatten här tycker jag att vi förlorar många värdefulla inlägg och en värdefull medarbetare. Jag ber, herr talman, att få sluta detta anförande med att tacka Ove Nordstrandh för god debatt.

Herr talman! Jag vill börja mitt korta inlägg med att instämma i de ord som utskottets ordförande riktade till herr Nordstrandh alldeles nyss. Stig Alemyrs beskrivning av SIA:s tillkomst 1970 är helt korrekt. Huruvida det året skall anses vara tidpunkten för — om jag får använda uttrycket — omvändelsen lämnar jag därhän. Jag tycker emellertid att under tiden därefter — jag kan erinra om motionsyrkanden från vårt håll här i riksdagen 1972,1974 och på våren 1976; jag har åberopat dem tidigare — var intresset från den dåvarande regeringens sida inte så där väldigt engagerat, medan däremot sedermera ett sådant engagemang har inträtt. Det är riktigt som Stig Alemyr säger, att vi har diskuterat det här en gång förut, och för min del är i och med den här diskussionen frågan om när tidpunkten inföll utagerad. Huvudsaken är att vi är överens, och det är vi; det har både Lena Hjelm-Wallén förut i dag och Stig Alemyr vitsordat. Stig Alemyr säger att förra skolministern Britt Mogård så fort hon lämnade departementet började ge en annan attityd till känna i den allmänna debatten. Det är kanske ungefär på samma sätt jag har upplevt tidigare skolministrar. Så fort de har blivit befriade från detta kanske i och för sig tunga ämbete har tongångarna skärpts betydligt. Måhända är det en åkomma som vidlåder f. d. skolministrar. Det viktiga är nu att vi är överens om tagen. Jag tror liksom utskottets ordförande att vi framöver kommer att få räkna med ständiga påminnelser om de bristfälligheter som finns också med detta läroplansförslag. Ingenting är ju fullkomligt. Men som jag anförde tidigare i eftermiddag: Det viktiga är att vi alla, fria från alla prestigehänsyn, är beredda att nogsamt pröva de förslag som kommer fram och se om vi kan göra saker och ting bättre.

Herr talman! Stig Alemyr sade att han tyckte att jag var ute och dundrade innan jag blev skolminister och att jag nu är ute och dundrar igen. Av en händelse läste jag just nu TCO:s skrift TCO och ungdomsutbildningen. Där förekommer det på s. 32 ett fruktansvärt dunder. Det talas om oro, skolk och förstörelse, om att skolans kvantitativa utveckling inte motsvaras av en kvalitativ, att många lärare inte trivs med sitt arbete, osv. — Dundrandet är tydligen ganska utspritt. Den socialdemokratiska taktiken i skoldebatten detta valår är klar sedan länge. En huvudpunkt är att påstå att jag som skolminister inte gjorde någonting alls. Intetsägande och tafatt, var Stig Alemyrs betyg. Jag känner mig självfallet kränkt av det — det tror jag inte Stig Alemyr bryr sig om — men det är dessutom lögn. I vår partimotion har vi på åtskilliga sidor redovisat vad som uträttades under trepartiregeringens tid. Vad socialdemokraterna borde tala om är vad trepartiregeringen gjorde för fel och vad som i stället skulle ha gjorts. Det är sådant politisk debatt skall handla om, Stig Alemyr. Apropå min närvaro i utskottet: Vi har ännu inte fört upp den interna arbetsfördelningen inom olika partier till debatt här i kammaren. Jag skulle nog vilja avråda från att vi introducerar det debattämnet här. Annars skulle jag naturligtvis kunna säga att jag tycker att det är litet förvånande att utbildningsutskottets ordförande majestätiskt inträder mot slutet av debatten, men det har jag alltså inte tyckt och inte heller sagt. Mera pengar är socialdemokraternas oföränderliga recept mot skolans problem. Det receptet har de många gånger utfärdat, och ändå ökar problemen ständigt. Men, Stig Alemyr, vi kan inte längre försöka köpa oss fria från problemen. Det är dags att ta ett djupare ansvar, och det var vad mitt anförande handlade om. Mitt anförande var inte modest, Stig Alemyr, långt därifrån. Jag tycker att Stig Alemyr bör läsa på det anförandet, för det ställer krav också på honom.

Herr talman! Låt mig bara säga till Stig Alemyr att människan föds hit utan livsåskådning, utan kunskap hur hon skall leva sitt liv. Hon behöver inte bara ha hjälp med att lära sig läsa, skriva och räkna. Hon måste också ha hjälp med att hitta den väg genom livet där hon kan finna livets mening. Det är många som måste vara med och hjälpa här: hemmet, kyrkan, osv. Skolan kan då inte stå utanför. Den fråga som skolelever bland Stockholms s.k. sekulariserade ungdom har ställt och som går ut på att de vill att vi skall visa dem vad som är livets mening vill jag ta på djupt allvar, och det hoppas jag att också skolan gör. Jag är i dag tacksam för de lärare som jag fick ha. De tvingade inte på mig någonting, men de gav mig riktlinjer och talade om vad som kunde vara livets mening. Låt mig också säga: Vi vill arbeta för en skola för alla. Då bör vi också kunna visa på vad som är livets mening. Annars måste vi ha ett skolsystem med olika sorters skolor.

Herr talman! Jag skall nu med herr talmannens tillåtelse replikera Stig Alemyr på ett sätt som känns något ovant. Det är i dag sista gången jag i denna kammare deltar i en större debatt, givetvis i en utbildningsfråga, som vanligt. Tänker jag tillbaka — och det gör jag — på mitt långa kontinuerliga debatterande i utbildningsfrågor alltifrån mitt inträde i riksdagen hösten 1962, passerar en lång rad framstående meningsmotståndare revy, däribland åtskilliga statsråd alltifrån Ragnar Edenman. Debatterna har stundtals varit hårda men aldrig medfört någon bestående personlig smärta för min del och jag hoppas icke heller för motståndarna. Utbildningsutskottets värderade herr ordförande Stig Alemyr och jag har stått ut med varandra alltsedan andra kammarens tid, oftast oense i kammaren, t.o.m. kraftigt oense, men där utanför lika ofta i god personlig allmän sämja och med ömsesidig, tror jag, högaktning. Jag vill kvittera hans ord till och om mig med att också jag tackar för den gångna tiden, betygar honom min uppskattning och uttrycker den förhoppningen att han inte får det lättare med min efterträdare i utbildningsutskottet. Våra meningsutbyten fortsätter ett par år framöver i en utredning.
Herr talman! Jag är ledsen om Britt Mogård känner sig kränkt över kritiken. Det var inte min avsikt att kränka henne utan att göra ett inlägg i den politiska debatten mellan våra resp. partier, som är hård i det här avseendet — när vi talar om vad vi tycker om varandras insatser och kritiserar dem brukar vi inte betrakta det som en kränkning. Det är från min sida inte avsikten att kränka den värderade ledamoten av kammaren Britt Mogård. Och det är inte heller så att jag vill lägga mig i moderata samlingspartiets interna arbetsfördelning, utan jag har närmast beklagat att utbildningsutskottet inte haft möjligheter att utnyttja Britt Mogårds arbetskraft under denna tid, eftersom jag upplever att hon nu i dag har blivit så i modest riktning förändrad. Herr talman! Till Sven Johansson: Det är möjligt att vi har mycket olika meningar. Jag vill nämligen på nytt hävda att det vore djupt oriktigt om skolan skulle bestämma vad den enskilda människan skulle ha för livsåskådning eller skulle tycka eller tro om livets mening. Det är självklart — och det säger utskottet — att när det gäller de demokratiska grundvärderingarna i samhället kan skolan inte stå neutral. Men i övrigt skall skolan vara neutral. Skolan skall stimulera människorna till att söka sig fram och söka finna en livsåskådning. Den skall naturligtvis också, så långt det går, ge svar på de frågor som eleverna ställer till sina lärare och andra i skolan. Vi skall stimulera eleverna att tala med varandra om livets problem. Vi skall stimulera dem, herr talman, till att söka finna meningen med livet men icke tala om för dem vilken denna är.
Herr talman! Jag känner mig nästan litet glad över att jag kunde föra vidare frågan från en av dessa elever om vad som är livets mening och vad vi skall göra för att hjälpa dem med den. Stig Alemyr säger att vi har olika meningar. Ja, det har vi. Och i ett demokratiskt samhälle får vi föra fram dem. Det har jag gjort. Jag har min uppfattning att vi skall hjälpa ungdomarna så långt som det är möjligt att visa på de rätta vägarna genom livet och vad som kan göra livet meningsfullt. Ingen skall tro att vi inte ger och inte påverkar. Massmedia gör det. Skolan gör det. Ja, jag skulle kunna ta upp många områden. Där får människorna vägledning. Då måste vi alla vara med och se till att vi inte glömmer eller undanhåller något av det som är det viktigaste.

Herr talman! Grundskolereformen är genomförd. Åtskilliga administrativa och organisatoriska frågor i anslutning till den tål fortfarande att diskuteras. Men dessa frågor får inte så totalt dominera en läroplansdebatt som har skett här i dag. Vad diskussionen måste gälla är att ge grundskolan, insatt i sitt samhälleliga perspektiv, ett innehåll som tillgodoser elevernas behov av kunskaper. Det handlar inte bara om så och så många timmar fysik eller så och så många timmar religionskunskap, utan det handlar om vad undervisningen i fysik skall innehålla och vad undervisningen i religionskunskap skall gå ut på.

Den flathet som socialdemokratin visar när det gäller att diskutera skolans innehåll hjälper till att öppna för moderaternas reaktionära offensiv mot grundskolan, den som Britt Mogård nyss gav uttryck för. Det är helt uppenbart att vad som döljer sig bakom moderaternas tal om ordning och arbetsro i skolan, om att tillvarata varje individs förutsättningar, om att vad de kallar svaga elever skall skyddas mot misslyckanden, om att behovet av högt utbildad arbetskraft måste tillgodoses, ingenting annat är än ett raffinerat försök att plädera för den gamla elitskolan. Det är ingen som inte vill att det skall finnas ordning och arbetsro i skolan. Det är en självklarhet att detta måste skapas. Men inte på moderaternas villkor. Reaktionen har redan vunnit alltför stora segrar som följd av den kris som har präglat västvärldens ekonomier under senare år. Spöken från 1930 och 1940-talen kläs upp och friseras och tillåts sprida sin unkna andedräkt. Det är hög tid att slå tillbaka mot dessa tendenser, och det är vad vänsterpartiet kommunisterna har försökt göra i sin motion om läroplanen. Det är bedrövligt att behöva konstatera den totala tystnad som dessa väsentliga frågor har bemötts med här i dag. Stig Alemyr trodde sig bryta denna tystnad. Han förklarade att en timme mer eller mindre i ett viss ämne är likgiltigt. Han sade att det var två andra saker som var väsentliga — hur mycket pengar som ges och arbetssättet. Så långt kan vi väl vara någorlunda överens. Men fortfarande saknas innehållet, fortfarande saknas den grundläggande analysen och fortfarande saknas viljan att ta det politiska ansvaret. Tvärtom hävdade Stig Alemyr som en sann liberal att där skall vi ge fritt spelrum för reaktionen och för de borgerliga krafterna. Stig Alemyr hävdade också att min partikamrat Inga Lantz, som inte har möjlighet att vara närvarande nu, hade avstått från att påverka utbildningsutskottets skrivning. Stig Alemyr kan inte vara helt omedveten om att vpk inte har någon möjlighet att lägga förslag i utskotten och få dem debatterade där. Den kritiken är alltså helt osaklig. Tvärtom är det så att utskottet inte har berört de väsentliga frågor som vi har tagit upp i vår motion och som Inga Lantz tidigare här i dag framfört till debatt, utan man har förbigått dem med tystnad — en talande tystnad. Herr tal nan! Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid två av de krav som vpk fört fram inte bara i huvudmotionen med anledning av propositionen utan också under den allmänna motionstiden. Det första gäller invandrarbarnens situation. På flera punkter i propositionen berörs invandrarbarnens ställning i skolan. Också i den egendomliga skriften Skolan skall fostra tas invandrarnas problem upp. Där framhålls visserligen att den svenska invandrarpolitiken ”går ut på att invandrarna skall ha rätt och möjligheter att bevara sin kultur och sitt språk”. Man fortsätter: ”Vi vill betrakta deras annorlunda kultur som något värdefullt, som vi kan lära av och ha glädje av.” Utgångspunkten är alltså att vi svenskar skall betrakta deras kultur som något vi svenskar kan ha glädje av. Sedan fortsätter raskt skriften med en rad inskränkningar av invandrarnas rätt till sin egen kultur. Det är inskränkningar som innebär att när deras värderingar är oförenliga med några av Sveriges grundläggande betraktelsesätt, så skall de senare ta över. Herr talman! Det är helt självklart att så många gånger är och måste vara fallet, men samtidigt förbiser såväl propositionen och utskottet som skriften flera väsentliga saker. Det viktigaste är språkutvecklingen. Barn lär sig språk lätt, har det alltid hetat. Och det är sant. Men de glömmer fort det gamla — sitt modersmål. Och har man inte ett modersmål som grund kan man inte få ännu ett språk fullt ut. Därför kräver vi enspråkiga förskolor, och därför kräver vi enspråkiga grupper upp i grundskolans mellanstadium. Men det är inte bara språket som är väsentligt. Barn måste få vistas bland gelikar, bland andra barn som har samma kultur och normer. I annat fall blir de splittrade, identitetslösa och sönderslitna av kulturkollisioner, kort sagt berövade sig själva och sin nationella identitet. Visst skall invandrarna lära sig omfatta våra mest grundläggande värderingar. Men för att vår annorlunda kultur skall bli fattbar så måste de också få tillgång till sin egen. Annars blir allt ett kaos, vilket mycket riktigt också blivit fallet för många av andra generationens invandrarbarn. Den andra frågan jag tänkte beröra, och som jag kort tog upp inledningsvis, gäller vårt krav om att fastställandet av skolans innehåll skall vara en politisk fråga och att därför en utredning skall tillsättas om centralt och lokalt ansvar för läroplansuppföljningen och utvärderingen av skolans verksamhet. Vidare bör riksdagen slutligt ta ställning till kursplanerna. Dessa krav är bara delvis tillgodosedda av utskottet. Skolan lever ju inte i ett tomrum utan är en del av klassamhället. En rad reformer har genomförts på skolans område. Det har varit reformer som inneburit att den gamla rottingskolan avskaffats, att det djupt orättfärdiga parallellskolesystemet avskaffats, osv. Det har varit reformer som arbetarrörelsen knutit stora förhoppningar till.

Herr talman! Inga Lantz får nöja sig med att hon bemöts trots att hon inte nu är närvarande. Hon deltog ju i debatten tidigare i dag och frågade då vad utskottet menade på vissa punkter. Vad jag i dag har sagt är att Inga Lantz, liksom alla vpk-representanter i resp. utskott, hade möjlighet att vara närvarande vid behandlingen i utskottet. Som suppleant har man inte förslagsrätt. Däremot har man yttranderätt. Det finns möjlighet att ställa de frågor man vill ställa i utskottet, och det finns möjlighet att plädera för sina yrkanden utan någon inskränkning. Jag har beklagat att Inga Lantz inte tog den chansen. Det var ett slags blockad av utbildningsutskottet. Men hade Inga Lantz menat allvar med att hon var intresserad av att få veta vilken uppfattning utskottet hade, hade hon haft möjlighet att få den informationen i utskottet.
Herr talman! I stället för att ta upp enskilda ledamöters närvaro i utskottet tycker jag att Stig Alemyr såsom utskottets talesman borde ha svarat på de frågor som Inga Lantz ställde och som jag har upprepat i mitt anförande. Men det är uppenbarligen så, att socialdemokraterna inte vill ta en debatt beträffande frågan om huruvida grundskolans innehåll skall politiseras eller ej. Inte heller vill man ta en debatt om den grundläggande analys som borde ligga i botten av den diskussion som vi för här i dag. I stället väljer man att gå in i den diskussion som Britt Mogård och andra har tagit upp om grundskolans s.k. ordningsproblem. Jag tycker att detta är beklagligt eftersom det — som jag framhöll i mitt inlägg — borde vara en uppgift för hela arbetarrörelsen i dag att se till att skolan blir en skola med verkligt innehåll för arbetarklassens barn. I dag är det tyvärr så, att det i första hand är de som slås ut. Redan i grundskolan sker sorteringen. Jag noterar att Stig Alemyr bara fortsätter att tiga om de väsentliga frågorna. Dessutom hävdade han i sitt förra inlägg att det inte är en politisk fråga utan någonting som vi kan överlåta åt byråkrater och åt den kommersialism som nu breder ut sig i samhället.
Herr talman! Den socialdemokratiska utbildningsfilosofin kan Eva Hjelmström f. n. återfinna i två dokument, dels i propositionen om skolans inre arbete 1976, dels i den stora partimotion som vi lade fram i samband med läroplansförslaget nyligen. I höst kan Eva Hjelmström också få läsa ett skolpolitiskt program som en särskild programkommission nu håller på att utarbeta. Vidare kan jag rekommendera läsning av partikongressens beslut och diskussioner. Det finns mycket för Eva Hjelmström att hämta i dessa dokument.
Herr talman! Jag har läst vissa av de dokument som Stig Alemyr räknade upp, men då han själv vägrar att lämna en redogörelse, kan jag inte finna annat än att de frågor som jag, och tidigare Inga Lantz, ställt fortfarande inte har besvarats. I de refererade dokumenten besvaras de nämligen inte. Socialdemokraterna vägrar att inse att skolan inte kan fungera i ett tomrum, att skolan är en del av vårt kapitalistiska samhälle och att det därför är än väsentligare att försöka ge skolan ett innehåll som gör att eleverna kan få kunskaper, så att de kan kämpa mot detta kapitalistiska samhälle. I stället väljer man alltså att ställa sig neutral, som Stig Alemyr tidigare sade, till innehållet i skolarbetet. Jag tycker fortfarande att detta är beklagligt. En gång fanns det företrädare för socialdemokratin som hävdade att skolan skulle bli en spjutspets i arbetet mot klasskillnaderna, men det är bara att konstatera att Stig Alemyr helt och hållet har övergivit den filosofin, att döma av de inlägg han har gjort här i dag.